Fru talman! Jag vill gärna utveckla vad jag menar med att det är positivt att byta miljö. Dessa ord fälldes i ett sammanhang, som handlade om att skolan bör lära eleverna förändringsberedskap inför deras yrkesliv och inför deras vuxenliv. Det innebär att man skall se det som något positivt att få byta arbetsplats och att få lära sig att möta nya människor i sin gärning som vuxen. I dag hör man ofta unga människor tala om att de vill stanna kvar i sitt jobb eller på sin ort från tidig barndom till dess de blir gamla. Jag menar att det för alla människor är positivt att få se något annat i sitt liv än bara den ort där man har vuxit upp eller en enda arbetsplats. Skolan skall lära eleverna att det är utvecklande för karaktären och för människans egenskaper att kunna ta till sig nya intryck och att möta nya människor. Det är naturligtvis inte fråga om att små barn skall byta skola titt och tätt. Det är bl.a. därför som vi har föreslagit att medel skall avsättas för att kommuner skall kunna bevara små skolor. Vi har också föreslagit en annan typ av besparing, nämligen att kommunerna själva skall få avgöra var inom förvaltningen som de kan dra ned på sina utgifter. Det är ju ingen nyhet att kommunerna i dag har ett ökat utrymme när det gäller likviditeten.
Fru talman! I folkpartiets Sverige skall grundskolan medverka till att den strukturrationalisering och den utflyttning av folk som kapitalet kräver skall ses som en positiv del i elevernas liv. Är det därför som det hålls forskarsymposium om barnens utsatthet i Bergslagen? Jag tror att man genom att möjliggöra för barn att få växa, leva och bilda familj där de har sina rötter ger dem en mycket större beredskap att möta andra människor från andra kulturer. De kan möta andra miljöer på ett positivare sätt, om de har fått chansen att skapa sig en säkerhet i sin egen identitet och i sitt eget ursprung. Jag vänder mig starkt mot den flumidentitet som förespråkas bl.a. från folkpartiets sida när det gäller kulturidentitet.
Fru talman! Jag förstår inte hur Björn Samuelson kan tala om att vi skulle företräda något slags flumidentitet. Vad jag har sagt är att det definitivt är positivt för en människa att få se nya miljöer och möta nya människor. Det är enligt min mening inte positivt att stanna på en enda ort från vaggan till graven. Varför tror annars Björn Samuelson att både unga och gamla människor i dag gör studieresor? Det gör också riksdagens ledamöter i syfte att studera andra miljöer och se hur andra människor har det. Därifrån till att flytta småbarn fram och tillbaka är det faktiskt ett ganska långt steg, och det är något som jag aldrig har förespråkat. Skolan skall bibringa eleverna uppfattningen att det i deras framtida liv är positivt att få se nya miljöer, pröva nya arbetsuppgifter och möta nya människor.
Fru talman! Det svänger i debatten. Från att från början ha handlat om att förbereda skoleleverna för miljöbyten och göra dem positiva till nya miljöer, handlar nu debatten om skolresor. Det ligger i dag en kompletteringsproposition på riksdagens bord. Om = Prot. 1985/86:132 folkpartiet väcker en motion med förslag om vissa förstärkningar för att 30 april 1986 möjliggöra för skolelever att delta i skolresor, lovar jag på stående fot att vi skall stödja den motionen i riksdagens utbildningsutskott. Grundskolan och vissa
Fru talman! Skola och utbildning tilldrar sig ett ökat intresse i den allmänna debatten. Jag tycker att det är glädjande. Utbildning är som vi vet av grundläggande betydelse både för den enskildes och för hela samhällets utveckling. Dagens skoldebattörer tror jag har anledning att också se litet i backspegeln — se hur grundskolan har utvecklats och vilka idéer som har varit vägledande för de gångna årens reformarbete. Det skulle nog ge en bättre förståelse för de motiv som har väglett reformverksamheten. När jag häromdagen ånyo läste i Tage Erlanders memoarer, tänkte jag: Nog skulle det vara värdefullt med en bred studieverksamhet kring skolreformerna. Om vi inte redan hade så rysligt mycket att göra i utbildningsutskottet, skulle jag frestas att också föreslå utskottet en studiecirkel i ämnet. Det betänkande som vi nu behandlar ger en ganska splittrad bild. De frågor om grundskolan som där tas upp har föranlett drygt 30 reservationer. Innan jag kommenterar några av de viktigaste frågorna i betänkandet och de inlägg som redan har gjorts, vill jag påpeka att utskottet under hösten kommer att behandla ett antal frågor som kanske mer än dagens betänkande berör de ideologiska aspekterna på grundskolan. Jag skall nu säga något om resurser, om fristående skolor, om betygssystem, skolstart och besparingsmetod samt slutligen framföra några synpunkter på styrningen av skolverksamheten. Låt mig fästa uppmärksamheten på att utskottets förslag innebär att staten anvisar nära 15 miljarder kronor till driften av grundskolor under nästa budgetår. Centerpartiet och vpk anser att ytterligare 168 milj.kr. skall anslås. Det skulle innebära att grundskolan behåller årets resurser trots att elevantalet nästa år går ned. Med den metoden skulle grundskolan om fyra år relativt sett bli 800 milj.kr. dyrare. Visst vore det roligt att kunna tillföra grundskolan mer resurser för att bl.a. minska klasstorlekarna, som centern önskar. Men behoven i grundskolan måste naturligtvis vägas mot andra behov inom utbildningsverksamheten och inom andra samhällssektorer. Hänsyn måste också tas till det statsfinansiella läget. Jag förstår inte riktigt vad det är för konstigt med att utskottet gör det påpekandet. Det tvingas vi ofta att göra. Det förhållandet att elevantalet i grundskolan går ner medför ju inte att det blir resurser över i statens och kommunernas kassakistor. Som alla känner till, kämpar staten fortfarande med betydande underskott i sin verksamhet. Även om den socialdemokratiska politiken har lett till närapå en halvering av underskottet, är det fortfarande alltför stort. Av det skälet kan utskottet inte gå med på den resursförstärkning som centern och vpk nu föreslår. Om man skulle acceptera det principiella resonemanget att skolan alltid skall få behålla de nominella resurserna, när antalet elever minskar, inställer sig en annan fråga: Vad skall man göra när elevantalet ökar inom olika utbildningssektorer? Skall man då åter öka klasstorlekarna, därför att pengarna inte räcker? Vi har hittills ansett att det är viktigt att varje generation och varje årskurs får relativt sett lika mycket av samhällets resurser till sitt förfogande för sin utbildning. Klassernas storlek varierar mycket kraftigt mellan olika skolor. Det är angeläget att begränsa klasstorlekarna, framför allt på mellanstadiet. Den varierande klasstorleken framgår av utskottets redovisning av medeltalet i klasserna på mellanstadiet i det betänkande som vi nu behandlar. Högsta medelvärdet har Helsingfors med talet 25,1, och lägsta medelvärdet har Gotland med 17,7. Det är alltså en betydande spännvidd. Utskottet föreslår nu riksdagen att ge regeringen bemyndigande att sänka dets.k. basresursmedeltalet för hela riket. Utgångspunkten bör därvid vara att ingen klass på mellanstadiet skall behöva ha fler elever än vad delningstalet säger, nämligen 30. Jag tycker att det är bra. Det är en åtgärd inom de ramar som finns tillgängliga, en åtgärd som jag tror ändå kommer att uppskattas i hög grad där den nu kan genomföras. Vi skall komma ihåg att det var en borgerlig regering som på sin tid föreskrev att det skulle ske en höjning av klassmedeltalet till 23 för hela riket. Det var i en proposition undertecknad av Thorbjörn Fälldin. Nu ger vi regeringen bemyndigande att sänka detta medeltal. Det tycker jag att Larz Johansson har anledning att välkomna. Utskottets behandling av frågan om betygssystemet i grundskolan innehåller inga nya argument, men i ett avseende tycks en åsiktsförskjutning ha skett. Centerpartiet har tydligen råkat ut för beslutsvånda också i den frågan. Centern har tidigare hållit fast vid den uppgörelse som gjordes 1979 angående grundskolans betygssystem. Nu redovisar centerpartiet en mycket delad håg. Den inre konflikten i betygsfrågan försöker centern lösa med kravet om en ny betygsutredning. Reservation 5, som centern och folkpartiet författat, vittnar om en mycket stor vilsenhet. Moderaterna är däremot mycket tvärsäkra. De upprepar alla de förträffliga egenskaper som betygen enligt deras mening besitter. Betygen ger respekt för kunskap, säger man. De tillgodoser rättssäkerheten. De är rättvisa. De anses också utgöra förträffliga instrument för skolstyrelsens utvärdering av skolarbetet. Det senaste är en åsikt som förefaller minst sagt mycket illa genomtänkt. Vi socialdemokrater håller fast vid det beslut om grundskolans betygssystem som fattades 1979. Vi accepterar alltså att betygen finns kvar i den utsträckning vi nu har dem, därför att de behövs som urvalsinstrument vid övergång till gymnasieskolan. Å andra sidan finner vi inga skäl för att utöka antalet betygstillfällen eller antalet betygsgrader. Vi tycker inte heller att betygssystemet bör variera mellan olika kommuner. Till dem som vill att kommunerna nu skall få möjlighet att besluta om fler betygstillfällen i grundskolan vill jag ställa frågan: Är ni då beredda att ge kommunerna frihet att också begränsa antalet betygstillfällen, om man så önskar? Sammanfattningsvis vill jag om betyg säga följande: Betygen mäter främst sådana kunskaper som det är lätt att mäta. De är därför i vissa fall på ett olyckligt sätt styrande i fråga om lärares och elevers val av lärostoff; Björn Samuelson var inne på det. Betygen ger inga kunskaper. I bästa fall mäter de kunskaper i efterhand. Betygen motverkar samarbete, oavsett vilken typ av betygssystem man tänker sig. Så till vida verkar de i strid mot läroplanen, som starkt framhåller vikten av samverkan i skolans arbete. Riksdagen antog hösten 1982 riktlinjer för statsbidrag till s.k. fristående skolor. Det skedde under bred enighet. Skolminister Ulla Tillander hade signerat regeringens förslag, om jag minns rätt, och det bifölls till alla delar. Beslutet innebär att det är regeringen som skall avgöra vilka skolor som skall få statsbidrag. Regeringen måste naturligtvis följa de riktlinjer som riksdagen angett. En utvärdering har nu gjorts beträffande verksamheten i de fristående skolorna. Den omfattar 8 Waldorfskolor och 5 kristna skolor. Utvärderingen har nyligen diskuterats inom skolöverstyrelsen. Det är väl möjligt att den ger anledning att i något avseende revidera gällande riktlinjer, men i dag är det för tidigt att fatta beslut om det i riksdagen. Enligt den nu gällande ordningen skall riksdagen inte uttala sig om enskilda fristående skolor, utan det är regeringens uppgift. Det är den arbetsfördelning som vi har beslutat, och jag tycker att det är angeläget att stå fast vid den. Det är egendomligt att partier som för bara några år sedan var med och fastställde denna arbetsfördelning nu inte kan avhålla sig från att begära uttalanden i riksdagen för än den ena, än den andra skolan. Märkligast i det hänseendet är reservationen 19. Där vill alla de tre borgerliga partierna att riksdagen skall ge en mening till känna om Höglandsskolan. Då skall vi lägga märke till att ansökan om bidrag till Höglandsskolan ännu inte har behandlats i skolöverstyrelsen. Ändå vill dessa partier att riksdagen nu skall ta ställning. Får jag fråga: På vilket underlag skall riksdagen fatta beslut? Är centern och folkpartiet — som ju utformade regeringens förslag 1982 — nu beredda att riva upp riktlinjerna för statsbidrag till fristående skolor? I reservation 19 talas om att det behövs särskilda åtgärder i bidragshänseende för Höglandsskolan. Vad innebär det? Skall regeringen för denna skola gå utöver de normer som gäller för andra skolor? I debatten om tidigarelagd skolstart vill jag säga följande: Ändrad skolpliktsålder är en mycket stor fråga. Ett beslut om att sänka skolpliktsåldern från sju till sex år skulle få vittgående konsekvenser på andra områden. Det skulle påverka utformningen av förskolan. Även frågan om skolpliktens längd och gymnasieskolans utformning berörs. Kommittén Förskola-skola har behandlat denna fråga, och dess betänkande är nu föremål för överväganden på skilda håll. Att i det läget göra uttalanden från riksdagens sida vore synnerligen oklokt. Vi bör ta tid på oss för att överväga dessa frågor. De tre reservationer som behandlar frågan om skolstart visar att ytterligare betänketid behövs också i de borgerliga partierna. Det är med olika motiveringar och delvis skilda uppläggningar som de begär en försöksverksamhet med tidigarelagd skolstart. Det tycks vara så, att folkpartiet tänker sig en övergång till tioårig grundskola, medan moderaterna behåller den nioåriga. Folkpartiets modell torde innebära en betydande kostnadsökning. Moderaternas förslag leder till att grundskolans elever lämnar skolan med mindre kunskaper. Det måste bli följden av att tidigarelägga hela skolgången ett år. Det är märkligt med tanke på moderaternas ofta återkommande tal om kvalitet. Såvitt jag förstår finns det ingen stark opinion för en tidigarelagd skolstart. Flera tunga remissinstanser har redan sagt nej. I det läget kan jag inte se något rimligt skäl för att nu påskynda ett beslut i den riktningen. I budgetpropositionen föreslås att statsbidraget till lärarlönerna skall reduceras med 3 26. Detta förslag väckte starka känslor till liv. Alla oppositionspartierna yrkade avslag. Som motiv för avslag har somliga anfört att man inte skall spara på skolan. Därför har man formulerat sig så att det hela är mycket vilseledande. Man har talat om att regeringen vill skära ned lärarlönerna, vilket det naturligtvis inte är fråga om. Andra, främst moderaterna, menar att man visst skall minska skolans resurser, men inte på det sättet. Reaktionerna från de borgerliga partierna var litet oväntade, måste jag säga. Eftersom de själva i regeringsställning genomförde en 2-procentig minskning av statsbidragen, kunde man vänta sig att de inte skulle resa principiella invändningar mot en 3-procentig reduktion. Så blev av någon outgrundlig anledning fallet. Nu har utskottet avdramatiserat frågan. Vi konstaterar stillsamt att regeringens förslag är ett förslag till teknisk lösning av frågan hur det generella kostnadsansvaret för offentlig verksamhet skall omfördelas mellan stat och kommun. Det är således inte fråga om att begränsa utbildningsverksamheten. Så säger vi i utskottet. Nu fanns det ingen majoritet för denna tekniska lösning. Då har vi socialdemokrater anslutit oss till folkpartiets förslag till en annan teknisk lösning. Vi förordar således en avgift på primärkommunernas totala skatteunderlag. Kommunernas resurser minskar därmed lika mycket som enligt regeringens förslag, och staten sparar lika mycket. Effekterna för den kommunala ekonomin som helhet blir desamma med båda förslagen. Jag tillåter mig att göra det antagandet att effekterna på skolans område också blir desamma. Däremot blir förstås utfallet för enskilda kommuner olika — somliga tjänar, andra förlorar. Moderaterna hävdar att deras besparingar skulle skapa rimligare arbetsförutsättningar för kommunerna. Det är för mig ett obegripligt påstående. Om jag har läst moderaternas motioner rätt, vill moderaterna begränsa kommunernas ekonomiska utrymme totalt sett mycket mer än vad regeringen föreslagit. Men vad värre är: moderaternas förslag till direkta nedskärningar på utbildningens område skulle drabba enskilda elever. Med stor träffsäkerhet lyckas moderaterna, som vanligt frestas man att säga, rikta nedskärningarna mot de elever som har de största behoven. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga några ord om styrningen av skolans verksamhet. Jag vill då läsa ur skolöverstyrelsens skrift En skola för alla. Där skriver man i ett avsnitt: En målstyrd skola ställer andra krav på skolans Prot. 1985/86:132 personal och innebär en stor omställning för alla. En sådan genomgripande 30 april 1986 förändring tar tid. Framför allt ställer den krav på den pedagogiska ledningsfunktionen på alla nivåer inom skolan. Av framställningen i denna skrift framgår vidare att intentionerna med den läroplan som nu gäller för grundskolan ännu inte har trängt igenom i den dagliga verksamheten. Arbetet med tolkning av målen förbises ofta när man planerar skolans verksamhet. De övergripande målen måste ges ett mera konkret innehåll, så att man inom arbetsenheter skall kunna diskutera hur skolans mål kan ges direkt uttryck i arbetet. Det är alltså en bitvis hård kritik mot skolans sätt att anpassa sig till en ny läroplan. Det är kanske nyttigt att stanna upp inför den kritiken och ta den på allvar. Frågan om målstyrningen måste ägnas ökat intresse. Det är viktigt att slå fast att skolväsendet i olika delar av landet och för alla elever skall ge en likvärdig utbildning med hög kvalitet. Det är då nödvändigt att få fram sådana styrmedel att likvärdigheten verkligen kan garanteras. Om decentraliseringsarbetet skall kunna drivas vidare i detaljfrågorna måste staten vara försedd med de styrinstrument som tillgodoser kraven på måluppfyllelse. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Jag roade mig i går med att titta tillbaka på den debatt som vi höll den 24 april förra året om grundskoleanslaget. I den debatten sade skolministern bl.a. så här: ”Om man möter unga människor med respekt för deras avsikter och vilja upptäcker man att de förvånansvärt ofta bjuder till och anstränger sig.” Just det! Det är där vi menar att betygen har en viktig funktion, som en morot, en sporre att bjuda till och anstränga sig. Georg Andersson säger att vi moderater är tvärsäkra när det gäller betygen. Ja, det är vi, därför att vi vet att vi har stöd av 85 96 av Sveriges folk. Georg Andersson säger också att betygen motverkar samarbete. Men då glömmer Georg Andersson bort att vad vi vill ha är ett helt annat betygssystem än det vi har i dag, ett betygssystem som inte mäter elevernas kunskaper och framsteg i förhållande till varandra utan i förhållande till läroplanens krav. Sedan talade Georg Andersson om anslagssystemet, besparingar osv. När vi moderater har pekat på vad vi vill spara på har vi entydigt sagt att vi inte vill spara på ungdomsskolan — den skall inte drabbas när det gäller undervisningsdelen. När vi har utformat våra besparingsförslag har vi gjort det utifrån de förutsättningar som gällde i bugetpropositionen men som nu inte längre gäller. Jag vill ändå konstatera, Georg Andersson, att vi anslår 200 milj.kr. mer till grundskolan än vad regeringen gjorde i sin budgetproposition. Och hur kommer kommunerna att finansiera den besparing som socialdemokraterna och folkpartiet nu'har kommit överens om? För övrigt är jag övertygad om att man kommunalt inom de enskilda skolorna vet bäst hur man skall hjälpa elever med svårigheter. Man får 19 tillgripa olika lösningar på olika håll, och det är inte fråga om att sätta några elever på undantag i anslagshänseende.

Fru talman! Georg Andersson tog upp reglerna för statsbidrag till de fristående skolorna och frågade: Är ni beredda att riva upp dessa regler, trots att de är antagna i enighet? Ja, det är vi, för det har ju visat sig att i händerna på en centralistisk och missunnsam regering fungerar de som verktyg för att motarbeta mycket legitima krav och önskemål hos föräldrar och elever att välja skola. Nu är det dock inte de reglerna som vi har anledning att diskutera i dag, utan detta kommer upp till hösten. Därför har vi tagit ställning för de skolor som just nu är mest utsatta för regeringens attacker. När det gäller besparingarna talar Georg Andersson om den 3-procentiga besparingen och den lösning som vi har kommit fram till i utskottet som om det blott och bart vore en teknisk lösning och som om det inte fanns någon större skillnad. Så är faktiskt inte fallet. Socialdemokraternas förslag innebar en treprocentig besparing på skolan och skolområdet, medan vårt förslag innebar att vi gav kommunerna förtroendet att själva bestämma var besparingarna skulle göras. Vi menar, att i valet mellan att anlägga t.ex. ett äventyrsbad, som det nu är så populärt att diskutera ute i landet, och att satsa på kommunens skola, gör man det senare. Vi litar alltså på våra kommunalpolitiker i det avseendet. När det gäller den tidigare skolstarten säger Georg Andersson att det är ett mycket stort beslut. Ja, det tycker vi också, och det är därför vi har menat att vi skall fatta ett principbeslut om en färdriktning. Sedan skall vi ta reda på vilka hinder som finns i vägen, vilka åtgärder som behöver vidtas för att det hela skall lösas på ett bra sätt. Georg Andersson säger också att det innebär en mycket stor kostnadsökning. Men det är faktiskt så, att utredningen Förskola—skola saknar mycket viktiga överväganden, som har tillkommit senare, nämligen förändringen och utbyggnaden av barnomsorgen, som innebär att vi satsar mycket mer än förut på lägre åldrar. Det skall också vägas in i bedömningarna när man skall se på kostnaderna för en tidigarelagd skolstart. Detta behöver utredas och klarläggas ytterligare, men färdriktningen skall vi klart ta ställning till.

Fru talman! Georg Andersson inledde sitt anförande med att säga, att vi i höst skall diskutera skolfrågor som kanske är av större ideologisk betydelse än de frågor som vi diskuterar i dag. Jag vill hävda att frågan om skolans resurser är en oerhört viktig ideologisk fråga, vars konsekvenser sträcker sig långt utöver skolans verksamhetsområde. Sedan sade Georg Andersson: Visst vore det roligt om man kunde låta skolan behålla resurser. Jag antar att ordvalet innebär att Georg Andersson egentligen också tycker att det vore bra, men att han inte ser några möjligheter att göra det. Sedan bemötte han mitt resonemang med en motfråga: Vad skall man göra när elevunderlaget blir större? Det är, Georg Andersson, med förlov sagt en ganska hypotetisk fråga. Vi vet att det inte inträffar inom överskådlig tid. Skulle det göra det någon gång i framtiden skall vi vara glada för det, och jag Prot. 1985/86:132 tror att det finns möjligheter att vid den tidpunkten göra mycket säkrare 30 april 1986 bedömningar av hur vi då skall hantera frågan än vi kan göra idag, kanske Z——- 10—15 år i förväg. Grundskolan och vissa Sedan säger Georg Andersson: Det som utskottet har accepterat är fristående skolor regeringens förslag i budgetpropositionen att ge regeringen ett bemyndigande att sänka basresursmedeltalet. Det måtte väl centerpartisterna vara glada över, säger Georg Andersson. Ja, visst är vi det, om detta är vad som verkligen avses. Georg Andersson måste ju vara medveten om, att om man bara säger att basresursmedeltalet skall sänkas, kostar det mycket pengar. Nyss har Georg Andersson kritiserat centerpartiet för att vara frikostigt med resurserna och sagt sig själv inte ha möjlighet att vara det. Men en sådan här sänkning kostar uppenbarligen mycket pengar! Dessutom förefaller det som om Georg Andersson har slutat läsa budgetpropositionen med dessa rader, för i fortsättningen står det nämligen att detta bl.a. skall åstadkommas genom en utjämning mellan länen. Då kvarstår min fråga, och jag förutsätter fortfarande att utskottsmajoriteten har funderat över detta problem: Om man skall sänka basresursmedeltalet med t.ex. en elev i Storstockholmsområdet, där det ligger högt, hur mycket måste man höja det i Norrbotten, Jämtland eller Värmland? Det var i det sammanhanget som jag ställde nästa fråga: Vilka regionalpolitiska effekter får detta, Georg Andersson? Den frågan är oerhört central i hela resursresonemanget, och det är många förutom centerpartister som har pekat på vilken oerhörd betydelse utbildningsväsendet har för en framgångsrik regionalpolitik. Man kan alltså inte sluta att läsa budgetpropositionen mitt i ett stycke.

Fru talman! Flera av de åtgärder som vi här förespråkar och som vi vill använda överblivna medel till medför inte bestående kostnader. Jag märkte att Georg Andersson instämde i min kritik mot förankringen av läroplanen för grundskolan ute i skolorna. Åtgärden att förbättra förankringen kräver vissa medel under en övergångsperiod, men kostnaden blir inte bestående. Det finns en annan aspekt på detta med att återföra vissa medel. Det är att antalet elever sjunker. Antalet elever som studerar i gymnasieskolan kommer att minska, och därmed kommer ett mindre antal att gå vidare till högskolan. Vi kan relativt sett öka antalet elever, om vi motverkar utsållningen av elever, som börjar redan i grundskolan. Samhället har ju — och detta är viktigt — behov av ett visst antal tekniker, läkare, akademiker OSV. Det är bl.a. mot denna bakgrund som vi har ansett det nödvändigt att göra vissa förstärkningar inom skolan, men detta innebär inte att pengar behöver anslås till dessa ändamål för evig tid. Georg Andersson frågar: Vad skall ni göra när elevantalet ökar? Vi hörde här Larz Johansson säga att det knappast är troligt att antalet ökar inom överskådlig tid. Men frågan faller på det faktum att en orättvisa faktiskt inte blir mer rättvis, Georg Andersson, om fler drabbas av densamma. Jag lägger märke till, fru talman, att ju mer läroplanen för grundskolan, Lgr 80, förankras hos Georg Andersson, desto mer närmar han sig vpk:s 21 ståndpunkt när det gäller betyg i skolan.

Fru talman! Birgitta Rydle biter sig fast i Sifosiffror från Sollentuna när det gäller betygsdebatten. Jag tror inte att riksdagen kan fatta beslut med utgångspunkt i sådana mätningar. Ett annat betygssystem ger andra effekter, säger Birgitta Rydle. Ja, möjligen delvis, men långt ifrån helt och hållet. Även det betygssystem som moderaterna förordar har en typ av utslagningseffekt. Om man skall ha ett betygssystem som tjänar ett syfte i urvalssammanhang, kommer elever att ställas mot varandra. Det är en alldeles otvetydig sanning. Birgitta Rydle är litet vårdslös i debatten. Hon tror att utbildningsutskottets ledamöter inte följer med i vad som händer i andra hus och i andra rum i detta hus. Moderaterna föreslår nämligen att kommunerna skall drabbas av besparingar på 4 miljarder utöver regeringens förslag. Sådan är sanningen. Men sedan har ni lagt fram besparingsförslag speciellt riktade mot skolan. De slår mot vissa svaga elever, hemspråksundervisningen, SÅS-anslagen, dvs. anslagen för särskilda åtgärder på skolområdet, samt de särskilda insatserna för lågstadiet. Jag tyckte att Ylva Annerstedt var mycket ovänlig mot Bengt Göransson. Hon kallade honom centralistisk och missunnsam. Jag har känt honom som en folkrörelseförankrad och generös person. När det gäller bidragen till fristående skolor har regeringen också varit generös, t.o.m. generösare än skolöverstyrelsen. Vi har med folkpartiet gjort upp om reduktionen av statsbidraget till kommunerna. Vi har gemensamt skrivit att det är en teknisk lösning. Jag utgår från att skrivet är skrivet. Jag vill betona att både regeringens förslag och det förslag som utskottet presenterar ger kommunerna fullständig frihet att använda sina resurser. Jag tror inte att den ändrade uppläggning som utskottet föreslagit har medfört någon ändrad planering ute i de enskilda kommunerna. Larz Johansson ställde flera frågor som jag inte hinner besvara nu. Elevantalet blir inte större, säger Larz Johansson. Ja, om vi enbart ser på grundskolan så är detta kanske sant för en viss tid. Men vi måste ju tillämpa samma princip för gymnasiet och högskolan. Om vi tillämpar principen att låsa fast resurserna och elevantalet blir större, så får vi ju mindre pengar per elev. Det tycker jag är en mycket dålig lösning. Min taletid är slut, och jag ber att få återkomma till övriga punkter.

Fru talman! När jag säger att 85 90 av Sveriges folk står bakom oss då det gäller kravet på betyg i skolan, så är det inte alls fråga om enbart Sollentuna. Det finns många enkäter från andra håll som entydigt pekar i samma riktning. Jag tycker att det någon gång borde vara så att riksdagsmajoriteten funderar över varför elever så gärna vill ha betyg. Det kan ju rimligtvis inte vara så att elever vill ha betyg därför att de blir stressade av betygen och därför att dessa skulle skapa en obehaglig konkurrensstämning i skolan. Orsakerna måste givetvis vara de positiva faktorer som jag har talat om såväl i mitt huvudanförande som i min replik.
Fru talman! Georg Andersson var en smula förargad över att jag kritiserade regeringen för dess sätt att behandla de fristående skolorna. Men jag gör detta på mycket goda grunder. Alltsedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde har den nämligen på olika sätt försökt försvåra för de fristående skolorna att verka. Det började med att regeringen inte ville bevilja några som helst bidrag förrän det hade gjorts en utvärdering. Vi kommer så småningom till ett ärende som rör gymnasieskolan, där man har hållit inne ett antal platser, så att dessa gymnasieskolor inte skall kunna ha annat än 15-klasser på gymnasiestadiet mot normalt 30-klasser. Vid det ena tillfället efter det andra försöker man försvåra för de här skolorna att verka. Vi vill inte göra det. Jag konstaterar att jag inte får några som helst svar på mina frågor. Jag frågade: Varför skall inte föräldrar och elever få välja en fristående skola på rimliga villkor? Varför skall bara elever med föräldrar som kan betala få gå i fristående skolor?

Fru talman! Georg Andersson sade i sin replik att han inte hade tid att svara på min fråga. Jag misstänker att han inte kommer att ha tid i nästa replik heller. Kan det möjligen bero på att Georg Andersson inte har funderat över den här problematiken? Om så skulle vara fallet ber jag att få skicka frågorna vidare till skolministern, som rimligen måste ha funderat över detta när han har utformat förslagen i budgetpropositionen. Mina konkreta frågor till Bengt Göransson är: Hur mycket pengar kostar det att sänka basresursmedeltalet med låt oss säga en elev över hela landet? Om man skall låta den effekten få ett ordentligt genomslag, så att det blir mindre klasser i storstadsområdena, hur mycket måste i så fall basresursmedeltalen höjas i glesbygdslänen? Om man sänker basresursmedeltalet måste det rimligen innebära att det strömmar ut mer pengar. Om man samtidigt begränsar möjligheterna till en utformning av systemet på så sätt att man säger att ingen klass i fortsättningen skall ha fler elever än delningstalet, förhindrar man ju länsskolnämnderna att tillåta att en del av de ökade resurserna hamnar i de små skolorna, dvs. göra det möjligt att bibehålla små skolenheter. Sammantaget blir effekten den att man med ett betydligt större resursutflöde, något som regeringen och Georg Andersson tidigare har kritiserat, möjligen marginellt kan sänka klasstorlekarna i storstadsområdena och samtidigt fortsätta att slå ut ett mycket stort antal skolenheter i glesbygdslänen. Om regeringen och Bengt Göransson har en annan uppfattning, vore det bra om Bengt Göransson redovisade det nu, för detta är, som jag har sagt vid upprepade tillfällen, helt avgörande också för de regionalpolitiska insatser som vi i andra sammanhang brukar vara överens om är mycket angelägna.

Fru talman! Jag vill börja där jag slutade den förra repliken och gå vidare med att svara Larz Johansson. Vad vi talar om nu är en viss reduktion av basresursmedeltalet genom en utjämning mellan länen. Det behöver sannolikt inte innebära att glesbygdsskolor drabbas, utan det är mellan länen som utjämningen skall ske. Inom alla län finns det en ganska stor variation mellan glesbygder och tätorter, men spännvidden mellan basresursmedeltalen är ju, som Larz Johansson har sett, ganska betydande. Vilka regionalpolitiska effekter får det här? frågar Larz Johansson mycket energiskt. Jag undrar då: Vilka regionalpolitiska effekter avsåg den borgerliga regeringen att åstadkomma, när den krävde en uppjustering av basresursmedeltalet till 23? Det var ju vad den borgerliga regeringen drev igenom, och det är skadorna av det som vi nu börjar att reparera. Vi har nämligen sett att det hade ogynnsamma effekter. Birgitta Rydle började tala om Sveriges folk, när hon tidigare hade talat om 85 96 i Sollentuna. Det är nog att dra snabba slutsatser om vad Sveriges folk vill. Men vi kan ju inte fatta beslut i sådana här frågor utifrån Sifo-mätningar. Jag skulle vilja citera ett stycke ur den ganska intressanta skrift som jag tidigare citerat, En skola för alla!, där man också tar upp betygsfrågan: ”Även om antalet elever som känner sig stimulerade och hjälpta av betygen överstiger antalet elever, som i motsats härtill känner sig hämmade och hindrade i sin utveckling, är detta inte skäl nog att behålla betygen. Valet mellan betyg och icke-betyg är här, enligt SÖ, inte en enkel fråga om majoritet kontra minoritet. Att betygen skadar eller hämmar vissa individer kan, enligt SÖ, inte försvaras med att de hjälper andra individer, även om de hjälpta skulle vara i majoritet.” Det var kanske litet krånglig svenska, men jag hoppas att innebörden är begriplig. Ylva Annerstedt vill ha en diskussion om hela valfrihetskomplexet. Det är naturligtvis omöjligt att åstadkomma under en kort repliktid, som det nu återstår nio sekunder av. Jag ber att få återkomma till den mycket intressanta diskussionen vid ett senare tillfälle.

Fru talman! Jag begär ordet för att ta upp en enda punkt, som jag finner anledning att kommentera. Det är Ylva Annerstedt som i talarstolen gör sig skyldig till ett påstående om regeringens attityd till de fristående skolorna, ett påstående som inte är korrekt. Hon tar i en replik upp resonemanget ytterligare, och hon säger där att regeringen skulle ha sökt hindra genomförandet av de beslut som riksdagen har fattat. Får jag då påminna Ylva Annerstedt, som inte hade tillfälle att delta i riksdagen vid den tidpunkten, att riksdagens beslut om stöd till fristående skolor fattades efter den socialdemokratiska regeringens tillträde Prot. 1985/86:132 1982 på hösten. Vi övertog alltså en proposition som låg kvar från den gamla 30 april 1986 riksdagen. Jag ställdes sedan under hösten och vintern inför ett antal frågor om vilket beslut jag skulle komma att fatta vid en senare tidpunkt. Jag förbehöll mig då rätten att redovisa mitt beslut när jag hade fattat det, och inte innan vi hade haft möjlighet att ta ställning till skolöverstyrelsens förslag. Vi fick sedermera skolöverstyrelsens förslag som omfattade ett antal fristående skolor. Regeringens beslut omfattade därutöver ytterligare några skolor, bl.a. ett antal kristna skolor, t.ex. Vasaskolan i Göteborg. Jag tycker faktiskt att det är något oförsynt att beskriva detta som en missunnsam och snål och förföljande attityd, om jag nu tolkar innebörden i påståendet rätt.
Fru talman! Statsrådet har ju alldeles rätt när det gäller beslutet om den proposition som övertogs från den borgerliga regeringen. Då hade vi ingen aning om hur man skulle kunna använda de regler som var uppställda i beslutet. Det visade sig sedan att man försökte förhala ikraftträdandet genom att säga att man först skulle göra en utredning om de fristående skolornas verksamhet och sedan se om man kunde ge flera skolor bidrag. Det väckte också en oerhört stor opposition. Att sedan påstå att regeringen är generös mot fristående skolor därför att man utvidgar statsbidragsgivningen från en mycket snål och låg nivå tycker jag är att överdriva. Vi har ju ändå sett ett flertal förslag och beslut om försök att hindra de fristående skolorna. Det gäller t.ex. statsbidraget till gymnasieplatserna. Det gäller Hillelskolan och Estniska skolan. Nu fick jag besked om att man tydligen sett på Estniska skolan med något annorlunda ögon. Jag gläder mig åt det. Generellt sett kan man säga att här inte finns någon positiv inställning till de fristående skolorna. Här finns ingen positiv inställning till möjligheterna för föräldrar att välja. Om det hade gjort det skulle man inte sätta upp sådana hinder, och då skulle man också säga ja till föräldrars och elevers möjligheter att välja skola inom det allmänna skolväsendet.
Fru talman! Ylva Annerstedt argumenterar nu för ett stöd till fristående skolor utifrån ett riksdagsbeslut som aldrig har fattats. I det beslut som fattades fanns den förutsättning som gavs för stödet till fristående skolor klart angiven, och den har tillämpats vid regeringens beredning av ärendena. Mot den bakgrunden tillåter jag mig att med en viss bestämdhet hävda att tillämpningen har varit generös. Vi har alltså följt vad som sades i proposition och utskottsbetänkande om vilka kriterier som skulle gälla för stöd till fristående skolor. På den punkten tycker jag att det angrepp som riktas mot oss är inte bara oförsynt utan dessutom oöverlagt, eftersom Ylva Annerstedt här måste backa från sitt påstående att också Estniska skolan skulle vara illa behandlad. Hon säger att hon nu — uppenbarligen under pågående riksdagsdebatt när hon upptäckt att jag, som har tillgång till fakta, var här — är beredd att rätta uppgiften.
Fru talman! Det är uppenbart att dessa regler kan tillämpas med större eller mindre generositet. Det finns alltså en spännvidd i hanteringen av reglerna inför de olika konkreta besluten. I ett enda avseende har regeringen varit mer generös än vad reglerna egentligen tillåter, nämligen när det gäller de kristna skolorna. Vi menar i folkpartiet att reglerna har visat sig vara så tänjbara och så begränsande att det är tid att riva upp beslutet och i stället överväga nya regler. Enligt bestämmelserna skulle de fristående skolornas verksamhet vara specifikt till gagn för det allmänna skolväsendet för att de skulle vara kvalificerade för statsbidrag. Det visar sig nu att detta har tagits till intäkt för att i olika sammanhang tala mot de fristående skolorna. Bengt Göransson har vid flera tillfällen — det vill jag gärna säga — visat en mer generös attityd mot de fristående skolorna, men många av hans partikamrater delar inte denna uppfattning.
Fru talman! Jag nöjer mig med att nu notera att jag är ganska generös, enligt Ylva Annerstedts beskrivning.

Fru talman! Det är med anledning av Bengt Silfverstrands och Egon Jacobssons motion 1985/86:Ub210 som jag vill säga några ord. De påpekar att läroplanen för grundskolan tillsammans med ett friare statsbidragssystem ger skolan större frihet då det gäller mål och medel och ramar för verksamheten. En behovsstyrd resursfördelning måste innebära att skolan är till för eleverna, och det är politikernas uppgift att se till att samhället tar sitt ansvar. Avsikten med skolans förstärkningsresurser är att de skall användas till elever med särskilda behov. Lokalt skall kommunerna fördela resurserna till de elever som har störst behov. Detta uttalas klart i Lgr 80, vilket motionärerna påpekar. Nu tilldelas kommunerna förstärkningsresursen i direkt proportion till antalet elever. Denna resurs är rörlig och kan omfördelas efter behov. Erfarenheterna talar för att det är en mycket liten del av förstärkningsresursen som fördelas fritt. Detta slås fast i en doktorsavhandling med titeln ”Den dolda styrningen — skolpolitisk intention — pedagogisk verklighet”, av Knut Åhs och Björn Odin. Dessa författare påpekar att det inte har blivit någon större omfördelning till svagare elevgrupper, och en omfördelning mellan skolor har ej utnyttjats. Resursen har använts till att generellt minska storleken på klasserna. Olika skolforskare har också konstaterat att föränd ringar av gruppstorleken 15-40 elever har obetydliga konsekvenser utom för Prot. 1985/86:132 lärarnas arbetsinsats. Arbetssättet i klassen förändras ju inte automatiskt 30 april 1986 genom att elevantalet minskar. Fru talman! Låt mig anlägga några synpunkter på detta ärende från handikapprörelsens sida. En förutsättning för att handikappade elever med stora funktionshinder skall kunna fungera inom skolan är att de kan få praktisk hjälp under lektionstid, under raster och måltider. Här krävs alltså personella resurser, som är speciellt reserverade för enskilda individer, i syfte att likvärdiga möjligheter till studier skapas för denna elevgrupp. Här kommer förutom förstärkningsresursen även medel som fördelas av länsskolnämnden och rent kommunala medel in. Det har också visat sig att där elevassistentorganisationen fungerar väl har också dessa elever kunnat klara grundskola, gymnasium och universitetsstudier. Innan denna resurs kom till, begränsades handikappade elevers utbildningsmöjlighet till minsta möjliga omfattning, dvs. i stort sett bara grundskola och knappt det. Inom handikapprörelsen har man den erfarenheten att förstärkningsresursen inom skolan inte används med prioritet för den livsavgörande service som handikappade elever behöver för att kunna fullfölja sin skolgång och sin utbildning. I förlängningen blir detta också ett hinder för dessa elever att komma ut i arbetslivet. Låt mig påpeka även följande: Skolan och möjligheterna att klara studierna där är livsavgörande för alla elevers möjligheter att få en dräglig livssituation senare i livet. För elever med handikapp är det en katastrof, om man inte av praktiska skäl kan fullfölja sin utbildning. Det är därför viktigt att en utvärdering av förstärkningsresursen sker med tyngdpunkt på de handikappade elevernas hela servicebehov under skolåret. Häri ingår också möjligheter till färdtjänst till och från skolan och till de fritidsengagemang som har samband med samvaron utanför skolan. Fru talman! Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att utbildningsutskottet menar att frågor rörande styrning av skolväsendet skall hänvisas till en särskild beredning, som föredragande statsrådet aviserat.
Kammaren övergår nu till att debattera utbildningsutskottets betänkanden 16 om anslag till gymnasieskolor, m.m. och 17 om anslag till utrustning för gymnasieskolan m.m. I fråga om dessa betänkanden hålls gemensam överläggning.
Kammaren övergår nu till att debattera finansutskottets betänkande 18 om verkställd granskning av riksgäldskontorets förvaltning under budgetåret 1984/85.

Fru talman! I den omfattande utbildningspolitiska debatt som kammaren ägnar sig åt i dag har det fallit på min lott att svara för frågorna som rör gymnasieskolan. Dessa finns behandlade i utbildningsutskottets betänkanden nr 16 och 17. Först, fru talman, vill jag uppehålla mig litet kring de besparingsförslag som sett dagens ljus i samband med budgetpropositionen och dess behandling. Vi moderater har under en följd av år av utskottsmajoriteten beskyllts för att vilja rasera stora delar av utbildningen genom våra besparingsförslag, vars inriktning jag tidigare berört i flera anföranden här i kammaren. Kort sagt innebär det, att ungdomsskolan i största utsträckning skall skonas från nedskärningar och att besparingarna bör drabba de mera umbärliga verksamheterna inom utbildningsdepartementets områden. I år vill regeringen dra in 128 miljoner av statsbidraget till lärarlönerna i gymnasieskolan. Vi moderater ställer inte upp på detta förslag utan vill i stället spara de 16,5 miljoner som är avsedda för hemspråksundervisningen i gymnasieskolan. Motiveringen för vår besparing är att vi anser, att för barn som kommer till Sverige i tidig ålder eller är födda här bör hemspråksundervisningen koncentreras till förskolan och grundskolans lågoch mellanstadium. För invandrarbarn som kommit till Sverige i senare åldrar får hemspråksundervisningen anpassas efter de individuella behoven. För gymnasiestuderande bör enligt vår uppfattning eventuell nödvändig hemspråksundervisning ske i andra former, t.ex. genom studieförbundens cirkelverksamhet eller genom invandrarorganisationernas försorg. Med det anförda som bakgrund kan man alltså med fog fråga sig vilket parti som är i färd med att utarma skolans resurser, regeringspartiet eller moderata samlingspartiet? Nu fick regeringen inte majoritet för sitt förslag i utskottet, utan tvingades att ansluta sig till folkpartiets besparingsmodell, som innebär att de specialdestinerade statsbidragen till kommunerna skall utgå ograverade och att besparingen i stället skall tas ut genom en avgift på kommunernas skatteunderlag som uppgår till samma belopp, nämligen 128 miljoner. Detta är rundgången inom den offentliga sektorn i sin prydno. Man klargör heller inte hur riksdagen ser på vad som är väsentligt och oumbärligt inom utbildningssektorn. Vi kan inte acceptera det besparingssättet. Jag går därmed, fru talman, över till att behandla dimensioneringsfrågor. Vi är beredda att acceptera regeringens förslag till totaldimensionering av gymnasieskolan för budgetåren 1986 88 och 1988/89. Detta innebär 124 000 intagningsplatser i direktramen och 33 230 i lilla ramen. Någon anledning till utökning av ramarna synes enligt vår uppfattning inte föreligga, då under innevarande läsår drygt 6 000 intagningsplatser i direktramen och nära 3 700 årselevplatser i lilla ramen inte utnyttjats. Vi kan emellertid inte acceptera fördelningen av intagningsplatser på sektorer i direktramen. I budgetpropositionen anförs, att det nu finns åtskilliga undersökningsresultat som visar att kopplingen mellan gymna sieskolans planeringssektorer och arbetsmarknadens behov är svag. I en analys av folkoch bostadsräkningen 1980 visas att de som anställts inom ett yrkesområde ofta har mycket olika utbildningsbakgrund. Detta har vi tidigare anfört, och det är bra att också regeringen nu tycks ha kommit till samma insikt. Vi hävdar att eleverna själva genom sina intresseval bättre än någon annan förmår finna den utbildning, som ger dem plats i yrkeslivet. Vi har också tidigare påvisat att framför allt de treoch fyraåriga linjerna leder till kunskaper, som gör att elever därifrån bättre än övriga kan hävda sig på arbetsmarknaden. Inför kommande dimensioneringsbeslut bör enligt vår mening den nu använda sektorindelningen överges till förmån för indelning byggd på gymnasieskolans linjer och specialkurser. Möjligheterna bör vidare ytterligare vidgas för länsskolnämnderna att omfördela platser mellan de olika utbildningsvägarna. I avvaktan på att dessa förändringar kan genomföras och mot bakgrund av vad jag i övrigt anfört föreslår vi moderater att i direktramarna för de närmaste åren öka intagningsplatserna på humanistisksamhällsvetenskaplig sektor och på jordbruksoch skogsbrukssektorn med 535 resp. 200 platser jämfört med budgetförslaget, samtidigt som vi föreslår en neddragning med 735 platser på vård-, socialoch konsumtionssektorn. Neddragningen ppå VSK-sektorn motiveras av det kraftigt sjunkande elevintresset för Kooch Ss-linjerna. De resurser som tillförs HS-sektorn skall till övervägande delen läggas på de treåriga teoretiska linjerna. För att riktigt och i så stor utsträckning som möjligt utnyttja de ramar som ställs till förfogande är det enligt vår mening viktigt att det finns fastställda förkunskapskrav för gymnasieskolans olika utbildningsvägar. I en skola som sätter kunskapsmålet främst är det nödvändigt att olika utbildningars krav på förkunskaper vad gäller både bredd och djup klart anges. Det ger eleven rätt information om linjens karaktärsämnen och om vad som krävs för att denne skall ha en rimlig möjlighet att klara studierna. Den mest angelägna förändringen av yrkesutbildningen är enligt vår mening att skapa en bättre anknytning till det praktiska arbetslivet. Elevens förutsättningar att få arbete efter avslutad yrkesutbildning skulle öka markant med införandet av en ny typ av lärlingsutbildning hos företag och hantverkare. Eleven får genom denna en direkt inblick i arbetslivet, och verklighetsanknytningen av yrkesskolningen bidrar till engagemang och inlevelse hos lärlingen. Härtill kommer att eleverna i företagen kommer att utbildas på en modern maskinpark. Inom vissa områden sker den tekniska utvecklingen i dag så snabbt att gymnasieskolans resurser inte på långt när räcker till för att anskaffa aktuell materiel. Vi har tidigare i motion 1984/85:2818 skisserat hur en ny lärlingsutbildning skulle kunna utformas. Jag skall här inte upprepa vad systemet innebär utan nöjer mig med att anföra att de förändringar av yrkesutbildningen i gymnasieskolan som kan bli resultat av den pågående översynen av den gymnasiala yrkesutbildningen bör bygga på vad vi föreslagit i motion 1984/85:2818. I avvaktan på ÖGY:s resultat föreslår vi nu att regeln att lärlingsutbildning i dess nuvarande utformning inte får omfatta utbildning som i dag erbjuds inom gymnasieskolan tas bort och att statsbidrag bör utgå även för färdigutbildning. Antalet årselevplatser bör dessutom höjas till Fru talman, jag övergår därmed till att beröra vissa läroplansfrågor. Försöksverksamhet har sedan läsåret 1979/80 bedrivits med ramtimplaner med obligatoriska och valbara timtal. Genomgående har goda erfarenheter av försöksverksamheten redovisats. Enligt vår mening bör försöksverksamheten utökas till att omfatta möjligheter till ytterligare fördjupning i ämnen som redan tidigare finns på timplanen för ifrågavarande linje. Sådana ämnen kan förslagsvis vara moderna språk på H-linjen, historia och samhällskunskap på H och S-linjerna, matematik, fysik, kemi och biologi på N och T-linjerna. Denna typ av specialgymnasier är viktig för att alla begåvningstyper skall kunna tas till vara. I december 1983 beslutade riksdagen att generellt utvidga systemet med timreduktioner i gymnasieskolan vid grupper upp t.o.m. 23 elever. Beslutet har visat sig få besvärande konsekvenser, inte minst i språkundervisningen. Riksdagen bör därför med upphävande av sitt tidigare beslut fastställa att reduktion av lärartimtalet för undervisningen endast bör komma i fråga när elevantalet i gruppen är 15 eller därunder. De merkostnader som därvid uppkommer bör kunna täckas av att ingen återföringsresurs då är erforderlig och av att kostnaderna för borttagande av självstudietimmarna kan klaras på annat sätt. Fru talman! Riksdagen beslutade våren 1985, UbU 1984/85:18, att avskaffa tjänsterna som huvudlärare och institutionsföreståndare i gymnasieskolan. Förändringen skulle ske den 1 juli 1986. Regeringen har nu i avvaktan på ett nytt statsbidragssystem för gymnasieskolan beslutat uppskjuta verkställigheten till den 1 juli 1987. Vi avvisade förslaget om tjänsternas avskaffande redan vid behandlingen av ärendet 1985. Vår uppfattning har inte förändrats, och vi föreslår att riksdagen med upphävande av beslutet 1985 beslutar att huvudläraroch institutionsföreståndartjänster allt framgent skall finnas i gymnasieskolan. Fru talman! Jag övergår nu till att behandla frågor som rör statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå. 1984 fastställde riksdagen nya regler för dessa statsbidrag. Därvid beslöt riksdagsmajoriteten att bidragen till Göteborgs Högre Samskola och Sigrid Rudebecks Gymnasium skulle börja avvecklas från budgetåret 1988/89. Vi moderater reserverade oss då mot beslutet. Vi har senare motionerat om ett upphävande av beslutet, så också i år. Skälen till våra krav är att båda skolorna fungerar mycket väl. För Samskolans del kan dessutom anföras att skolan är en av de få vertikalt organiserade skolorna i landet, dvs. att skolan omfattar en fullständig grundskola och gymnasieskola. I skolan bedrivs vidare undervisning enligt Montessoripedagogiken. I Sigrid Rudebecks Gymnasium går många elever som av olika skäl har haft svårt att finna sig till rätta i de kommunala skolorna. Skolorna fyller alltså väl dokumenterade behov och bör sålunda beredas ekonomiska möjligheter till fortbestånd. Beträffande Helsingforss Tekniska Institut är att anföra att det fungerat under 60 år och att under denna tid mer än 19 000 ingenjörer utbildats där. Elevantalet är drygt 800 och inrymmer ca 170 utländska medborgare. Institutets ingenjörer är väl sedda på arbetsmarknaden. En risk finns att STI kommer att förlora sin profil vid en överföring till kommunalt huvudmannaskap. Skolan bör, som vi moderater kräver, få förbli en fristående skola. Slutligen, fru talman, bara några ord om utbildningsutskottets betänkande 17. Vi moderater har tidigare hävdat att kommunerna bör ha ett odelat ansvar för all utrustning också i gymnasieskolan. Ytterligare skäl till att statsbidrag inte bör utgå har jag tidigare framhållit i detta anförande i samband med mina synpunkter på lärlingsutbildningen. Med det anförda, fru talman, vill jag yrka bifall till de reservationer i utbildningsutskottets betänkanden 16 och 17 som moderata ledamöter står bakom.

Fru talman! Just nu pågår ett intensivt utvecklingsarbete i gymnasieskolan. Likaså har en livlig debatt startats om de förslag som av Översynsgruppen av gymnasiala yrkesutbildningar nyligen lagt fram. Försöksverksamheten skall utvärderas och ÖGY:s betänkande remissbehandlas. Det innebär naturligt nog att de motioner som folkpartiet väckt om gymnasieutbildningen i år inte tar upp så många konkreta och genomgripande förslag till ändringar av t.ex. organisation eller inre arbete. Våra förslag och reservationer är i stället framför allt föranledda av budgetpropositionen. Jag nämnde tidigare försöksverksamheten. Det är naturligtvis utmärkt att det finns ett stort gensvar och ett djupt engagemang ute i skolorna när det gäller att starta olika projekt. Denna verksamhet har emellertid fått en sådan omfattning att vi känt ett behov av att markera detta. Just nu är det ca 700 olika projekt i gång ute på gymnasieskolorna. Dessa projekt skall följas upp och utvärderas noggrant, om de skall ha någon betydelse för utvecklingen i gymnasieskolan i dess helhet. En sådan ambition, menar vi, sätter en viss gräns för omfattningen av försöken. I detta sammanhang vill jag åter markera att folkpartiet säger nej till en utvidgning av försöken med gemensam start, något som ju riksdagen tidigare avvisat. Trots detta framhärdar regeringen genom att bevilja medel härför. Erfarenheterna hittills har varit mycket negativa, och både elever och föräldrar är missnöjda. En viktig fråga, som vi alltid brukar debattera, är dimensioneringen av gymnasieskolan. Också i år har vi olika uppfattningar om hur många platser vi skall ställa till framför allt ungdomarnas förfogande. Vi för vår del har stannat för skolöverstyrelsens förslag om 4 000 fler platser istora ramen. Varje år de senaste fem åren har regeringen i efterskott beviljat ca 5 000 fler platser. Vi tycker att det är bättre att kommunerna får besked från början, så att de kan planera bättre och säkert vet vad de har att rätta sig efter. Då utnyttjar man ju sina resurser på ett annat sätt. Vi vet också att de ungdomar som inte får någon plats i gymnasieskolan återfinns i kommunens uppföljningsansvar. Då säger all erfarenhet att det är bättre att de får en utbildning som de valt själva. När det gäller den lilla ramen vill jag säga att vi däremot inte har velat följa SÖ:s förslag. Siffrorna visar nämligen att endast ca 85 90 av platserna där har utnyttjats. Vi menar att man måste undersöka orsakerna till detta och göra något åt problemet, innan man lägger fler utbildningsplatser där. När det gäller dimensioneringen av gymnasieskolan för budgetåren 1987 89 kan jag nämna att vi har avstått från att nu precisera våra yrkanden. Bakgrunden är att flera av de förslag till förändringar av gymnasieskolan som jag redovisat kommer att avgöras under det kommande budgetåret. Fru talman! Jag vill också, som vanligt skulle man kunna säga, ta upp frågan om lärlingsutbildningen. Våra krav är: att lärlingsutbildningen skall vara en utbildningsform som är likvärdig med annan gymnasieutbildning, att den skall vara treårig och ha statsbidrag också för det tredje året, att den skall genomföras med ett rejält statsbidrag av en modell som vi redogjort för vid flera tillfällen här i kammaren, och att antalet platser i denna utbildning inte bör begränsas. Allt tyder på att denna typ av utbildning, förlagd till arbetsplatsen, är den yrkesutbildning som lyckats bäst för de elever som fullföljt sin yrkesutbildning. Likaså är det den utbildning som i de flesta fallen leder till fast arbete direkt efter utbildningen. Trots detta har socialdemokraterna under en följd av år motarbetat denna utbildningsform. Först avskaffar man den och sedan tvingas man införa den igen, då som försöksverksamhet i mycket begränsad omfattning. Yrkesutbildning skulle ske exklusivt inom gymnasieskolan, sade man. Det sista attentatet mot lärlingsutbildningen var när man häromåret tog bort statsbidraget för det sista utbildningsåret. Också i år avslår man, som jag redovisade tidigare, våra förslag. Men vad händer? Jo, ÖGY lägger fram förslag som mycket nära anknyter till den lärlingsutbildning vi förgäves arbetat för så länge. Yrkesutbildningen skall vara treårig, skriver man, den skall utformas och genomföras i mycket nära samarbete med företagen, och den skall finansieras genom statsbidrag och bidrag från tänkta arbetsgivare. Här kan man verkligen säga att utvecklingen både hunnit upp och kört över socialdemokraterna. Fru talman! Jag vill dessutom uppehålla mig en stund vid en för oss folkpartister viktig principiell fråga — behovet av alternativ och friheten att välja. Vi har tidigare i dag berört den frågan. I varje budgetproposition finner föredragande statsrådet ut nya vägar att motarbeta de fristående skolorna och nya metoder att hindra människor som vill engagera sig i sina barns skola. Den här gången har man hittat på att de fristående skolorna inte skall få statsbidrag till normalstora klasser. Endast för 15 elever i varje klass skall statsbidrag ges. Det är fullständigt absurt och kan endast vara motiverat av en illvillig önskan att skada de elever och föräldrar som väljer en fristående skola. Något sakskäl för ett sådant agerande har man inte presenterat. Vi har motionerat om att beslutet att upphöra att ge statsbidrag till Göteborgs Samskola och Sigrid Rudebecksskolan skall upphävas. Det finns många skäl för detta. För det första föredrar en rad elever och föräldrar detta alternativ för barnen. För det andra är det skolor som alldeles uppenbart håller högre kvalitet på sin undervisning än andra. Varför vill socialdemokraterna avskaffa dessa skolor? Jag vill ge ett exempel: I Göteborgs traditionella gymnasier är avhoppen från utbildningen ca 20 96. I Göteborgs Samskola är avhoppen 2 96. Sigrid Rudebecksskolan har lyckats med bedriften att två gånger producera vinnaren av kemiolympiaden.

För uppenbarligen finns det delade meningar bland socialdemokraterna. Hos de kommunalt aktiva i Göteborg är upprördheten stor. Och inte tänker väl socialdemokraterna på Göteborgsbänken rösta bort två av sina bästa skolor? Såvitt jag vet har en rad ledande socialdemokratiska politiker i Göteborg, med kommunstyrelsens ordförande i spetsen, valt Samskolan och Sigrid Rudebecksskolan för sina barn. Jag vill ställa en rak fråga till socialdemokraterna i utskottet: Varför vill ni inte stödja vårt förslag om statsbidrag till de två Göteborgsskolorna? I utskottet har vi ju inte fått ett enda sakskäl. Det vore intressant att se om vi kunde få något här i kammaren. Verksamheten vid Helsingforss Tekniska Institut har kännetecknats av flexibilitet och stor förmåga att anpassa utbildningen efter de behov som uttalats t.ex. från blivande arbetsgivare och från näringslivet. Vid beslutet om kommunalisering uttalade riksdagen att kommande statsbidrag skulle bevara förutsättningarna för de nuvarande yttre formerna för verksamheten. Det finns uppenbarligen skäl att åter upprepa detta krav. Nästa år är det 600 lyckliga elever som får större möjlighet att välja ämnen efter sina intressen och talanger. Det är 50 fler än i fjol. Varför får just de här eleverna större valfrihet? frågar sig många elever och föräldrar. Jo, de är elitidrottare. Dessa skall ha särskilda privilegier, tycker socialdemokraterna. Men eleverna som är duktiga i musik eller språk, dem säger man nej till. Folkpartiet välkomnar socialdemokraternas tillnyktring när det gäller besparingarna på lärarlönerna; vi har diskuterat det tidigare i dag. Fru talman! Vi har ett antal reservationer, som jag inte var och en berört i det här anförandet. Jag vill ändå yrka bifall till reservationerna 1,7, 9,19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 37, 38 och 39. Eftersom det här blev ett ganska långt anförande vill jag för säkerhets skull upprepa mina frågor till socialdemokraternas företrädare: Vad är egentligen skälen till att ni drar in statsbidragen till de två nämnda skolorna i Göteborg? Varför skall elitidrottare ha privilegier i skolan som inga andra elever får tillgång till?

Fru talman! Med risk för att bli missuppfattad den här gången också kan jag säga, att det är glädjande att så fort jag kommer upp i talarstolen dyker statsråden upp. Det är stimulerande, för då kan vi kanske få svar på en del frågor som utskottsmajoriteten annars har visst bekymmer med. Också i det här betänkandet finns det en lång rad reservationer, som jag inte heller nu kommer att kommentera var och en för sig. Jag börjar alltså med att yrka bifall till alla centerreservationer och reservationer där centerpartister står med. Framför allt tänker jag tala om gymnasieskolans dimensionering. Det är också ett ämne som vi har haft anledning att beröra många gånger men som fortfarande är lika aktuellt. För att göra en mycket kortfattad resumé av vårt förslag, talar vi alltså om en totaldimensionerad gymnasieskola, och för att nå dit föreslår vi att dimensioneringen för nästa år skall vara 130 000 intagningsplatser i stället för de 124 000 som regeringen föreslår.

Regeringen för å sin sida i budgetpropositionen ett resonemang som på något sätt liknar uppläggningen när det gällde grundskolan. Man säger nämligen: Det är inte så illa beställt när det gäller intagningskapaciteten i gymnasieskolan. Vi har faktiskt ett antal tomma platser och nästan alla elever har nu varit föremål för ett erbjudande att komma in i gymnasieskolan. Det är möjligt att de har fått ett sådant erbjudande, men det som är intressant när man diskuterar gymnasieskolans dimensionering är ju, huruvida de har kommit in i gymnasieskolan eller inte. Vi kan konstatera att det är väldigt många som inte har gjort det. Det bestyrks också av att regeringen, trots att man för det här positiva resonemanget, så småningom i budgetpropositionen konstaterar att vi även nästa år kommer att behöva ha 14 000 årselevplatser i den kommunala ungdomsuppföljningen. Det måste rimligen tyda på att man inte riktigt tror på sitt eget resonemang utan konstaterar att åtminstone 14 000 elever kommer att vara över nästa gång, kanske t.o.m. fler än så. Att regeringens beskrivning inte heller stämmer med verkligheten bestyrks bl.a. av den senaste tidens händelser, när vi har fått besked om att bara i Helsingforssområdet är det ca 1 000 elever ur den prioriterade gruppen 16-17-åringar som inte kommer in. Menar man allvar med sina propåer om att alla upp till 20 år skall ha plats i gymnasieskolan, är det närmare 3 000 elever i Helsingforssområdet som inte ryms i gymnasieskolan. Det här, menar vi, ger klara belägg för att de framstötar vi från centern har gjort under en följd av år när det gällt gymnasieskolan är riktiga. För inte så länge sedan hade jag en debatt med utbildningsministern där han närmast betecknade centerns förslag som något slags generösa överbud. Vi möts allt emellanåt av sådana påståenden från utskottsmajoritetens sida. Jag skulle vilja i detta sammanhang passa på och ge ett svar till Georg Andersson på en fråga som han ställde tidigare i debatten. Han frågade: Vad gör man när elevantalet ökar, som det exempelvis gör i gymnasieskolan? Jo, Georg Andersson, då ökar man dimensioneringen. Nu är det dess bättre så att det inte bara är vi centerpartister som tycker så här. Jag har nyligen tagit del av skolöverstyrelsens långtidsbedömning. Jag antar att utskottsmajoriteten och regeringen också har gjort det. Där konstaterar skolöverstyrelsen att den kapacitet som riksdagen har beslutat om för de närmaste åren inte ens medger att alla nu prioriterade grupper kan erbjudas plats i gymnasieskolan, alltså inte ens 16-17-åringarna. Man säger vidare att prioriteringar av de yngre eleverna slår ut många äldre sökande, som ju inte heller kan tas emot i t.ex. kommunal vuxenutbildning. Därför föreslår skolöverstyrelsen att dimensioneringen kraftigt höjs både för de grundskoleanknutna utbildningarna och för påbyggnadsutbildningarna. Sedan noterar man att föredragande statsrådet, alltså i det här fallet utbildningsministern, inte följer dessa förslag. Han säger att gymnasieskolan skall anpassas till det vikande elevunderlaget, trots att vi inte har något vikande elevunderlag. I stället kan man notera att antalet 16-åringar åtminstone de närmaste två åren blir större. Då menar skolöverstyrelsen att det med det här sättet att hantera frågan blir mycket svårt att upprätthålla den geografiska spridningen och utbudet av utbildningarna, särskilt i glesbygd. Det här tycker vi är en mycket alarmerande utveckling. Man säger också, som en slutsats av det hela, att om man verkligen menar allvar med en gymnasieskola för alla och med att man skall erbjuda elever upp till 20 år plats i gymnasieskolan, krävs en omedelbar höjning av totalkapaciteten i stället för den nu beslutade neddragningen. Jag kan börja med att ställa en fråga till Lars Svensson, som skall företräda utskottsmajoriteten. Tror man inte på skolöverstyrelsens bedömning, eftersom man i utskottsbetänkandet alldeles okritiskt anammar det regeringen säger om gymnasieskolans dimensionering? Utskottet helt enkelt instämmer i vad föredraganden sagt och tror att det blir bra. Skolöverstyrelsen har i sin långtidsbedömning kommit fram till en annan uppfattning. Det har skolöverstyrelsen inte gjort alldeles på egen hand. Bedömningen har man gjort i samverkan med länsskolnämnderna, och man har också låtit det centrala planeringsrådet, där bl.a. arbetsmarknadens parter finns företrädda, vara mediarbetet. De ställer sig bakom denna bedömning. Tror man alltså inte på skolöverstyrelsens långtidsbedömning, eftersom man inte tar någon som helst notis om denna utan framhärdar med en dimensionering för nästkommande år som i förhållande till antalet 16-åringar är lägre än vad den var året innan? Samtidigt säger man i andra sammanhang att ambitionen är att ge plats, inte bara för 16-17-åringarna, utan även för 20-åringarna i gymnasieskolan. Det resonemanget stämmer inte överens. Jag skall mycket kort beröra frågan om timreduktioner. Där har vi i vår motion föreslagit att systemet med timreduktioner skall avskaffas. Den motionen avstyrks av utskottsmajoriteten. Men Lars Svensson: Känns det inte litet besvärande, när man är medveten om att socialdemokraterna i de diskussioner som förts om ett nytt statsbidragssystem för gymnasieskolan kommit överens med vpk, för att få majoritet naturligtvis, om att systemet med timreduktioner skall avskaffas? Då måste min fråga till Lars Svensson bli: Vill Lars Svensson att systemet med timreduktioner skall avskaffas eller inte? Till mig säger han att det inte skall avskaffas, men till Björn Samuelson måste han uppenbarligen med samma trovärdighet säga: Jo, visst skall de avskaffas. Eftersom avgörandet sker inom en ganska kort tidrymd vore det nog bra om utskottets majoritet bestämde sig för på vilket ben man skall stå. Innebär det benet att timreduktionen skall avskaffas, bör rimligen centerreservationen, och kanske också någon annan, bifallas i stället för att avslås. Jag gör därför försöket en gång till att alldeles speciellt yrka bifall till den reservationen. Då har ju Lars Svensson och hans partikamrater möjlighet att rösta för ett avskaffande av timreduktionen, eftersom detta då uppenbarligen är den avsikt de har. Till sist, fru talman, kan jag inte undvika att något litet kommentera den diskussion vi brukar ha om de personliga intressevalen och jämkningen av timplanerna. Jag har vid tidigare tillfällen gett upp försöken att få företrädare för moderata samlingspartiet och folkpartiet att förstå att det är viss skillnad när det gäller intresseval för t.ex. idrott och när det gäller andra verksamheter. När det gäller andra verksamheter — språk, matematik och liknande — är det faktiskt så att hela gymnasieskolan är byggd på att man gör ett personligt intresseval. Är man språkintresserad så väljer man en sådan linje, är man intresserad av matematik väljer man en sådan linje, osv. Den diskussionen har jag som sagt givit upp, men jag skulle vilja ställa en försynt fråga till både moderater och folkpartister: Hur klarar man intressevalen för elever som inte har konkurrenskraftiga betyg från grundskolan?

Fru talman! Det var intressant att Larz Johansson tycker att det är skillnad mellan idrott och andra intressen och andra ämnen. Jag håller med honom om det, och alldeles uppenbart tycker också socialdemokraterna så. Man favoriserar ju idrottande elevers önskemål om att från den ordinarie timplanen plocka ut fem timmar till förmån för sitt intresseval. Vi menar att också andra elever, oavsett vilket intresse de har och vilken linje de har valt, skall kunna ta ut fem timmar ur sin timplan och lägga på sitt specialintresse eller sin specialtalang. Det gäller då speciellt de elever ute i landet som kan använda sig av det som kallas verksamhet med specialstudier vid hemortens gymnasieskola.

Fru talman! Larz Johansson påstår att han inte lyckas klara av den här pedagogiska debatten och få oss att förstå att det på de olika linjerna — jag förmodar att han avser de treåriga teoretiskt inriktade linjerna — redan föreligger ett intresseval. Ja, det är klart att det föreligger ett intresseval. Men vi skall samtidigt ha klart för oss att oavsett på vilken linje man läser t.ex. tyska eller franska som B-språk är innehållet i kurserna detsamma. Annars skulle man inte kunna åstadkomma den samläsning som föreligger mellan olika linjer. Vad vi menar är att det skulle finnas en möjlighet att, utöver vad exempelvis språkundervisningen i gymnasieskolan ger tvärsöver, också fördjupa och förbättra sina kunskaper. Sedan kom det en fråga om hur man skulle bära sig åt med den som ville göra ett intresseval i gymnasieskolan men saknade betygsförutsättningarna. Jag förstod inte riktigt meningen med den frågan — Larz Johansson får förlåta.
Fru talman! Det är möjligt att frågeställningen var något för enkel. Eftersom både moderater och folkpartister talar så varmt för att alla skall ha möjlighet att välja efter sina intressen — vi kan lämna diskussionen om skillnaden mellan idrott och andra ämnen — var min enkla fråga: Hur klarar man detta intresseval för sådana elever som inte har konkurrenskraftiga betyg från högstadiet?
Fru talman! Jag tycker också att frågeställningen är något märklig. Vi för vår del menar att också elever med svaga betyg skall kunna välja att ägna sig åt något område, där deras intresse har sin tyngdpunkt. Väldigt många elever har kanske ett alldeles speciellt område som de är intresserade av, medan de är ointresserade eller obestämda när det gäller de övriga.

Fru talman! Jag måste säga att förtydligandet inte var särskilt klart. Menar Larz Johansson att det här skulle röra de elever som redan är intagna i gymnasieskolan eller menar han det som vi moderater talar om, nämligen att intagningen skall grundas på intresseval? Är det detta senare kan jag något förstå det han sade om svårigheterna med betygskonkurrens vid övergången från grundskolan — alltså risken att elever inte kommer in på det område eller den linje de har önskat välja. Men i det speciella fall som vi nu diskuterar — möjligheten att tillgodose intressen inom ett ämne i gymnasieskolan på den linje där man redan är intagen — kan jag inte se att Larz Johanssons frågeställning är relevant.
Fru talman! Av de svävande svaren kan jag bara dra slutsatsen att ingetdera av partierna ens har funderat över möjligheten att också elever med icke konkurrenskraftiga betyg skulle kunna tänkas vilja göra intresseval.

Fru talman! Jag kom att tänka på, när jag satt i bänken, att vi säger att eleverna är intagna till gymnasieskolan. Det slog mig då att man kan vara intagen på andra anstalter än gymnasieskolan — och det kanske känns på samma sätt för en del elever som befinner sig i gymnasieskolan i dag. Fru talman! Gymnasieskolan är tillsammans med ungdomsuppföljningen i stort sett den enda möjlighet till aktivitet som i dag står till buds för den som nyligen har slutat grundskolan. Arbetsmarknaden för den som endast har genomgått grundskola är i det närmaste obefintlig. Orsakerna till denna situation är att finna i bl.a. den strukturella omvandlingen av industrin, som i sig till icke oväsentlig del grundar sig på arbetets delning och en krympande inhemsk marknad, anpassad till internationella förhållanden som — i kombination med en accelererad arbetsdelning —- förutsätter en ökande specialiseringsgrad vad gäller yrkeskunnandet. Det jag nu har skisserat är ingen fullständig bild av utvecklingen fram till i dag vad gäller unga människors möjlighet att få ett arbete efter genomgången grundskola. Utvecklingen har naturligt nog attackerat för arbetarrörelsen genuina krav såsom rätten till arbete och utbildning. Det är inte ens längre självklart att en utbildning leder till arbete. Vi kan se att den idé som arbetarrörelsen har förfäktat, nämligen utbildning varvad med arbete, heller inte är en naturlig form för den som är ung och händelsevis skulle kunna få ett arbete efter genomgången yrkesutbildning. Den strukturella förändring som de ökande vinstkraven drivit fram har alltså lett till att vi i dag har en om inte formell så dock reell längre skolplikt än nio år. Detta förhållande ställer särskilda krav på dagens gymnasieskola. Skolan måste dimensioneras så att alla ungdomar som så önskar kan erbjudas utbildning i gymnasieskolan — låt mig säga att detta inte innebär att vi ger upp kampen för rätt till arbete. Vi anser att de dimensioneringstal som föreslås i budgetpropositionen inte är tillräckliga. En ökning av gymnasieskolans dimensionering bäddar inte enbart för rätten till utbildning. Det motverkar även överinskrivning och ger därmed elever större möjligheter att under resans gång byta linje om de finner att de har valt fel. Det innebär också att en betygsfri intagning till gymnasieskolan möjliggörs. Det är ett i sig litet bidrag till stävjandet av den sociala snedrekrytering som vi i dag har till framför allt de s.k. teoretiska linjerna i gymnasieskolan. Möjligheterna till undervisning i mindre grupper måste förstärkas i gymnasieskolan. Därför måste de s.k. timreduktionerna bort. Detta motiveras av den ökande tillströmningen av elever, men det är också ett sätt att förstärka och utveckla undervisning i vissa s.k. smala ämnen. Man kan lugnt påstå att gymnasieskolan befinner sig i stöpsleven. En rad försöksverksamheter bedrivs inom dess ram. Det utvecklas olika lokalt arbetsmarknadsanpassade utbildningar. Gymnasieskolans regionalpolitiska roll kommer i framtiden att förstärkas. Dess funktion att förbereda för högskolestudier kommer alltmer att bringas i fokus då elevkullarna minskar. Vi anser att en ytterligare fragmentisering av gymnasieskolan i detta läge är en felaktig politik. Ett mycket enkelt skäl är att ingen egentligen kan ha fullt klart för sig vid bara 16 års ålder vad han eller hon vill bli via studier. Vi vill möta dessa förhållanden och nya krav på gymnasieskolan genom förstärkningar på framför allt dess allmänbildande delar, dvs. ämnen som svenska, historia, samhällskunskap och matematik. Men dessutom måste praktiken kraftigt förstärkas i gymnasieskolan, och då inte minst i början av gymnasiestudierna. Praktikavsnitten skall vara av allmänbildande karaktär. Detta underlättar i väsentlig mån för ungdomar att välja vad vi kan kalla specialisering längre fram i sina studier — det underlättar för dem att hamna rätt. På sikt bör studielön införas i gymnasieskolan. Det motiveras av att studier, liksom ett vanligt jobb, är att betrakta som en samhällsinsats. Frågan är om man i sammanhanget också allvarligt borde överväga en förändring av gymnasieskolans arbetsstruktur i tiden. Ett införande av studielön och en förändrad syn på studier skulle kunna motivera att sex timmars arbetsdag och fem veckors semester blir arbetstiden över året i skolan liksom i arbetslivet. Fru talman! Från vpk:s sida välkomnar vi en bred debatt om gymnasieskolan i framtiden. Men tiden är knapp och åtgärder brådskar. Som ett första bidrag, om än blygsamt, vill jag yrka bifall till vpk:s reservationer i betänkande nr 16. Låt mig avslutningsvis ta upp frågan om privatskolorna i Göteborg. Jag har fått ett brev från en kille som heter Miklas Larsson och som går på Samskolan i Göteborg. Tjäna Miklas! Jag är ledsen att säga det, men du är utsatt för ett politiskt rävspel. Vi har från vpk:s sida sagt, bl.a. om Samskolan i Göteborg, att det visst finns möjligheter att driva fristående skolor vidare om kommunen, i detta fall Göteborgs kommun, så vill. Men nu har — förstår du, Miklas — framför allt socialdemokraterna och folkpartiet i riksdagens utbildningsutskott ansett att din kommun, och alla andra kommuner, har mycket pengar. Därför har de snott sammanlagt 615 milj.kr. från din och de andra kommunerna. Det är pengar som vi från vpk:s sida tycker att kommunerna skall behålla. För gymnasieskolans del — du går själv inte där — handlar det om 128 milj, kr. Nu tycker jag, Miklas, att du skall gå till de kommunalpolitiker som företräder folkpartiet och socialdemokraterna — för all del också till dem som företräder moderaterna —i Göteborg och säga till dem: Man säger i riksdagen att det finns pengar i kommunen. Varför kan ni då inte göra den förändringen att ni övertar ansvaret för skolan? Folkpartisterna och socialdemokraterna i riksdagen säger ju att det förhåller sig på detta sätt, och då måste man väl säga samma sak i Göteborg. Eller hur, Miklas? Säg till skolstyrelsens ordförande att du själv är beredd på att det blir en annan form för intagningen till dessa gymnasieskolor. Men, Miklas, du skall ha en sak klar för dig, och det är att det är fullt möjligt att bedriva verksamheten i ungefär samma form när det gäller pedagogiska avsnitt som för närvarande, alltså när det gäller uppläggningen av lektionerna osv. — du vet vad jag menar —-i kommunal regi, när Göteborgs kommun har tagit över. Gå och säg detta till folkpartisterna och socialdemokraterna i Göteborg. Det är mitt råd till dig, Miklas, och detta var vår avsikt när vi skrev vår motion med anledning av det regeringsförslag som lades fram för några år sedan om bl.a. din skola. Tjäna, Miklas!

Fru talman! Björn Samuelson gör det lätt för sig. Det är ju inte så att dessa elever kostar mindre därför att de går i det allmänna skolväsendet. Tvärtom - Göteborgs Högre Samskola och Sigrid Rudebecks Gymnasium är billigare. De är uppenbarligen bättre och erbjuder en valfrihet som det allmänna skolsystemet inte ger föräldrar och elever. Dessa två skolor har också ett upptagningsområde som utgörs av hela Göteborg plus kranskommunerna. Det innebär att om den aktuella skolan blev kommunal skulle en lång rad elever — kanske också Miklas — bli utestängda från sina skolor. Det tycker jag också att Miklas skall veta. Det finns alltså en annan modell att bedriva undervisning efter som Sigrid Rudebecks Gymnasium och Göteborgs Högre Samskola står för.

Fru talman! Jag är säker på att Miklas kan få göra utbildningen färdig i sin skola.

Upptagningsområdet är naturligtvis en rörlig del i detta sammanhang. Jag förstår inte vilken krok det är som Ylva Annerstedt hänga upp detta med upptagningsområdet på. Var nu ärlig! Gå till era kommunala politiker i Göteborg, Ylva Annerstedt, och säg till dem att det här anser vi så viktigt att vi har drivit frågan i Sveriges riksdag. Nu vill vi att ni skall se till att denna skolform kommer att finnas kvar. Eller är det bara ett politiskt spel som Ylva Annerstedt bedriver?
Fru talman! Jo då, Björn Samuelson, våra kommunalpolitiker i Göteborg står för att skolan skall finnas kvar, men de förutsätter naturligtvis att den skall få statsbidrag. Det är detta frågan gäller här. Vi tycker att det är självklart att de önskemål och de synpunkter som föräldrar och elever har, att skolan skall drivas på detta alternativa sätt, skall vara rådande. Föräldrar och elever har i detta fall valt den här skolformen för barnens undervisning. Våra skolpolitiker ställer upp på det, och det gör vi här i riksdagen också. Såvitt mig är bekant är det en lång rad socialdemokratiska kommunalpolitiker i Göteborg som också omfattar denna skola med värme. Jag tror att de är ganska besvikna på sina partikamrater här i riksdagen som inte ställer upp för att denna skola och denna skolform skall få statsbidrag. Men det ställer vi upp för. Alla elever som vill gå i de här två skolorna kan dock inte göra det om skolorna blir kommunala, eftersom dessa då får ett helt annat upptagningsområde.
Fru talman! Snart skall riksdagen pröva ett förslag till förändrat statsbidragssystem när det gäller lärarlöner inom gymnasieskolan. Vi kanske får anledning att återkomma till denna debatt i detta sammanhang. Vi står långt ifrån varandra. Det är skillnad mellan socialistisk och liberal samhällssyn — det framgår med all önskvärd tydlighet. Jag kan inte se något fel i att det skulle vara ett kommunalt huvudmannaskap för de här skolorna och att andra elever än dem som i dag går i dessa skulle få möjlighet att bedriva studier där.

Fru talman! Självfallet har inte jag, liksom inte heller de tidigare debattörerna, möjlighet att gå in på den mängd enskilda reservationer som finns. Jag kommer att uppehålla mig vid de frågor som jag bedömer vara de stora och väsentliga, frågor som också flera av de tidigare talarna varit inne på. Debatten om gymnasieskolan och dess utveckling i framtiden kunde naturligtvis ha förekommit i anslutning till behandlingen av arbetsmarknadsutskottets betänkande för några veckor sedan. Det fanns ju i denna debatt rätt mycket som gällde frågan om ungdomarnas möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Frågan borde som sagt ha kunnat inrangeras där. Nu är det emellertid inget fel i att denna debatt förs i dag, eftersom vi nu har en anknytning till grundskolan. Gymnasieskolan har också en direkt anknytning till grundskolan. Därför kan det system som här har uppstått, att vi har fått en gemensam utbildningsdebatt, mycket väl tänkas vara till fördel när det gäller att klara ut problemen framöver. Ungdomarnas utbildning har självfallet en stor betydelse när det gäller deras möjligheter att få en fast förankring på arbetsmarknaden. Gymnasieskolans utbildning är uppbyggd så att den dels är yrkesförberedande — den ger möjligheter för eleverna att efter en kortare utbildning ovanpå grundskolan gå direkt ut i förvärvslivet — dels möjliggör för dem som så vill att gå vidare till högskolan. Därför måste uppläggningen av gymnasieskolan vara utformad på ett sådant sätt att den tillgodoser båda dessa önskemål. Men den måste samtidigt också vara utformad så att de som eventuellt väljer en yrkesinriktad utbildning ändock har möjligheter att senare gå över till en vidareutbildning. Naturligtvis skall de som väljer en teoretisk utbildning också kunna ha förutsättningar att gå ut i arbetslivet om de så önskar. Men i botten ligger ändå att samhället och näringslivet ställer allt större krav på att ungdomarna har en utbildning ovanpå grundskoleutbildningen. Det beror dels på att samhället och näringslivet har förändrats, dels på att man också generellt har ökade anspråk på ungdomarna. Även om gymnasieskolan är och skall vara en frivillig utbildning, måste man ändå möjliggöra och lägga upp utbildningen på ett sådant sätt att den tillmötesgår såväl de önskemål som eleverna har som de krav som samhället och näringslivet ställer på ungdomarna efter genomgången utbildning. Det har ju under senare år visat sig att det blir allt svårare för ungdomarna att få anställning direkt efter grundskolan. Det är i det skenet man skall se det beslut som riksdagen tidigare har fattat om att prioritera 16-17-åringarna. Det är under detta budgetår första gången som man har tillämpat systemet. Det har ju visat sig att huvudparten — 97-98 96 — av kullen 16-17-åringar har fått möjligheter att komma in på gymnasieskolan. Detta måste betraktas som en mycket stor förmån och vara en mycket stor fördel. Och det visar också att det beslut som fattades förra året beträffande dimensionering inte var så felaktigt. Men det finns vissa problem. Vi kan inte sticka under stol med att vi nu efteråt kan notera att en stor del av de platser som vi har beslutat om inte utnyttjas. Ungefär 5 96 av platserna inom den s.k. direktramen utnyttjas inte. Om man ser på den s.k. lilla ramen, visar det sig att enbart 87 960 av denna utnyttjas. Trots att en stor del av 16-17-åringarna alltså kom in på gymnasieskolan använder man ändock icke platserna. Det visar att det således finns — och redan förra gången fanns — utrymme för ungdomar över 18 år att komma in på gymnasieskolan om platserna hade kunnat utnyttjas. Om man sedan skall gå vidare och se på gymnasieskolans dimensionering det kommande budgetåret, vet man alltså att antalet 17—-18-åringar som nu söker till gymnasieskolan är lägre, eftersom prioriteringen när det gäller 16-17-åringar startade förra året och en större grupp av dessa därmed redan har kommit in. Det bör alltså finnas goda förutsättningar för att kunna erbjuda också 19-åringarna möjlighet att få en gymnasieplats. Det är svårt att bedöma hur många av de 19-åringar som inte tidigare har varit föremål för prioritering som kommer att söka gymnasieutbildning. Det är därför som regeringen begär att få bemyndigande att vidta åtgärder för att ge utökade möjligheter för 19-åringarna att komma in. Förra året gjorde vi från riksdagens sida på förslag från utbildningsutskottet ett uttalande om att man i princip skall ge möjlighet för alla under 20 år att få en gymnasieplats. Detta har vi nu alltså möjlighet att förverkliga, dels genom att det med den dimensionering som nu föreslås skapas plats för den prioriterade gruppen 16-17-åringar, dels genom att det bereds plats för 18-åringarna, dels också genom att regeringen får bemyndigande att vidta åtgärder för att kunna ta hand om 19-åringarna när man har sett hur många av dessa som söker. Ylva Annerstedt säger att vi varje år ökar på med extraplatser på ett väldigt sent stadium. Jag skulle i detta sammanhang vilja säga att det under förra året inte gjordes någon utökning av ramarna efter det att riksdagen hade fattat beslut. Det visade sig att den dimensionering som fastslagits hade hållit. Vad som nu kan bli aktuellt är alltså att utöka antalet platser för att ge 19-åringarna chansen om det skulle visa sig att ramarna inte räcker till och om det är ett stort antal 19-åringar som söker och vill komma in. Då skall man således ha möjlighet till detta. Men jag tror inte att det på något sätt behöver ställa till problem när det gäller kommunernas planering för detta. Larz Johansson använder antagningen i Helsingfors som underlag när han säger att det fattas väldigt många platser. Det har varit en preliminär intagning i hela landet. Denna preliminära intagning är baserad på det intresse som fanns under höstterminen, och den innebär inga siffror som man exakt kan utgå ifrån när det gäller att beräkna hur många som kommer att söka. Den ger inte heller något bevis för påståendet att det inte skulle finnas platser. De redovisade siffrorna avser förstahandsvalet, och vi vet inte om det har skett förändringar i de sökandes syn på förstahandsvalet. I den sifferexercis som har förekommit i tidningarna har det inte lämnats någon redovisning över hur många platser som inte är utnyttjade. Därför får vi senare tillfälle att återkomma till hur det ser ut. Genom att vi ändrade från intagning på höstterminsbetyget till intagning på vårterminsbetyget kan man för dagen inte säga exakt hur det kommer att slå. Men vi förutsätter att det pågår en diskussion, baserad på de resultat som nu föreligger, och att man kommer att informera ungdomarna om var de kan söka platser. Problemet i dag är utan tvivel hur man skall se till att utnyttja de ramar som riksdagen fastställde. I samband med bedömningen av hur många platser som behövs har man gjort en beräkning som går utöver antalet 16-åringar. Det är riktigt, eftersom vi har synen att alla ungdomar under 20 år skall kunna få gymnasieplats. Men det är inte bra om det visar sig att det finns många platser som inte är utnyttjade. Det är från den utgångspunkten vi skall se det av statsrådet framlagda förslaget om att man skall vidta speciella åtgärder för att ta till vara de platser som finns. Det skall ske genom att länsskolnämnderna blir mer aktiva, genom att samordning sker i större utsträckning, genom att länsskolnämnderna får större möjligheter till omfördelningar. Detta har vi redan uttalat oss för, och det finns klarare angivet i årets budgetproposition. Dessutom bör det bli ett visst överintag. Låt mig säga att detta med överintag inte är så enkelt som Larz Johansson försöker framställa det. Vi önskar självfallet att man utnyttjar platserna så, att man redan från början har garderat sig för avhopp. Under en begränsad tid kan det alltså vara fler elever i en klass än 30, det antal som vi har angivit. Det har redan funnits möjlighet till detta, och det finns kommuner som har utnyttjat denna möjlighet — och haft tillstånd att göra det. Det finns ett problem som jag tycker att Larz Johansson skall fundera på. Om det i en kommun visar sig att man har exempelvis 31 eller 32 sökande till en klass, skall man då hindra en eller ett par sökande från att få en plats enligt sitt val, därför att vi inte är villiga att ta in ytterligare någon? Vad skall vi i så fall göra av dessa ungdomar? Vi kan kanske erbjuda dem annan gymnasieplats, eller föra över dem till någon annan skola. Det är alltså viktigt att vi ser till att utnyttja resurserna fullt ut. Det visar sig — och det har redan anförts här — att det sker ett visst antal avhopp från gymnasieskolan. Därför bör man, för att ge ungdomarna en möjlighet till gymnasieutbildning, kunna tillåta en viss överinskrivning. Jag tror att det är vettigt ekonomiskt och vettigt också ur ungdomarnas synpunkt. Jag har här velat peka på att det, såvitt vi kan se, inte föreligger någon anledning att i dag vidga ramarna. Det som har skett under förra året visar att det fanns platser enligt de ramar som var fastställda, och det kommer att finnas platser enligt det förslag som nu föreligger. Med det bemyndigande som har begärts kommer det också att visa sig att 19-åringarna kan få chansen att komma in. Vi har alltså förberett för att ta hand om alla ungdomar under 20 år i gymnasieskolan. Jag tycker att de förslag till utökningar som här har lagts fram är utslag av — höll jag på att säga — en traditionell politik från oppositionens sida när det gäller att föreslå utökningar. När det gäller lärlingsutbildningen, som har varit föremål för en ständigt återkommande debatt i samband med gymnasieskolan, vill jag först säga att förslagen om en utökad ram är helt onödiga och meningslösa. Det har nämligen visat sig att den ram som tidigare varit avdelad för lärlingsutbildning icke har utnyttjats. Vi kan notera att så har varit fallet år efter år. Trots detta föreslår vi att ramen skall var oförändrad i förhållande till tidigare år. Vi anser nu, liksom vi hittills har gjort, att lärlingsutbildningen skall vara ett komplement till gymnasieutbildning och icke ett alternativ. Om ni som för debatten om lärlingsutbildning hade haft litet mera kontakt med samhället utanför detta hus, så hade ni kunnat notera att ni snart är ensamma om att vilja föra fram lärlingsutbildningen som ett alternativ. Samhället i övrigt — och näringslivet — vill ha ungdomar med en bredare utbildning än vad lärlingsutbildningen ger. Vi har sagt att när det gäller speciella yrken, relativt smala sektorer där vi icke kan erbjuda en gymnasieutbildning, bör lärlingsutbildning kunna användas. På försök prövas hantverksutbildning, som är något liknande. Men det är ändå så — och det är parterna överens om —- att det viktigaste för ungdomarna är att de har en bred utbildning i botten. Därefter kan de gå vidare ut i näringslivet. Därför är ni snart ensamma om er uppfattning. Det är litet skillnad, Ylva Annerstedt, på det ÖGY föreslår i fråga om den framtida yrkesutbildningen och lärlingsutbildningen. Vi får tillfälle att återkomma till detta och diskutera det när vi behandlar ÖGY:s förslag så småningom. Där gäller det en hårdare knytning till skolan av de yrkesinriktade utbildningarna, och en kombination med utnyttjande av de resurser och förutsättningar som finns utanför skolan. Men kvar står ändå kravet på en bred utbildning i botten, även för de yrkesinriktade utbildningarna, och det kravet kommer vi att behålla då vi behandlar ÖGY-förslaget. Det är alltså här fråga om en skenfäktning, där ramarna icke har någon betydelse — och där näringslivet har sprungit ifrån er som här diskuterar lärlingsutbildning. När det gäller försöksverksamheten i gymnasieskolan förvånar det mig att folkpartiets företrädare är så rädda för att ta vara på den kreativitet och det kunnande som finns i skolorna och här föreslår begränsningar. Det måste väl vara till gagn för den framtida gymnasieskolan att detta utvecklingsarbete får fortsätta. Och självfallet skall en utvärdering ske. Men begränsa inte lärarnas, skolornas och kommunernas möjligheter att hjälpa till att bedriva en försöksverksamhet som ger oss bättre underlag när vi så småningom skall fatta beslut om hur den framtida gymnasieskolan skall se ut! Beträffande timreduktioner vill jag kort och gott yrka bifall till utskottets förslag. Vi får kanske tillfälle att i samband med behandlingen av statsbidraget till lärarlöner i gymnasieskolan senare i vår ta ställning till denna fråga. Jag vill inte här från talarstolen säga någonting om den behandling som förekommer i utskottet, eftersom betänkandet inte är justerat. Vi har den principiella uppfattningen — och jag hoppas att den också delas av Larz Johansson -— att vi skall vänta med att offentliggöra beslut till dess vi har kunnat justera betänkandet. Vi får säkert tillfälle att komma igen. Låt mig när det gäller de fristående skolorna på gymnasieskolans område först säga att dessa får en generös behandling. Man utökar ramarna för de fristående skolorna, vilket betyder att man kan ge en större tilldelning till dessa. Jag vill vidare peka på Göteborgs Högre Samskola och Sigrid Rudebecks Gymnasium i Göteborg och på Helsingforss Tekniska Institut. Vad gäller de två Göteborgsskolorna har det redan framgått av debatten här att de mycket väl kan finnas kvar och att statsbidrag skall kunna utgå till dem som kommunala skolor. Det är Göteborgs kommun som har hand om dessa frågor, och vi förutsätter efter det uttalande som vi gjorde vid föregående tillfälle att man skall behandla dem positivt. Det är på samma sätt med Helsingforss Tekniska Institut. Vi sade våren 1984 att vi såg positivt på skolans verksamhet och att förhandlingar mellan skolan och Helsingforss kommun borde leda till en kommunalisering. Såvitt jag vet pågår också överläggningar härom, och detta bör betyda att man i Helsingfors skall kunna agera på samma sätt som man gör på andra ställen i landet, dvs. behålla skolan men driva den i kommunens regi. I så fall kommer det att utgå statsbidrag till den liksom till andra kommunala skolor. Med detta, herr talman, har jag litet grand berört betänkandet nr 16. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i samtliga delar och avslag på alla reservationer. De moderata ledamöterna har i en reservation vid utskottets betänkande nr 17 yrkat att bidraget till kommunerna för utrustning för gymnasieskolan skall avvecklas. Vi vidhåller vår tidigare uppfattning att staten måste stimulera kommunerna att anordna även utbildningar som kräver rätt dyra investeringar. Vi tror att det är viktigt att kommunerna hänger med i den tekniska utvecklingen. Även i fall där det skulle vara möjligt att utnyttja resurser utanför skolan finns det nog skäl för att hjälpa skolorna att följa med i den tekniska utvecklingen. Jag yrkar avslag på reservationen 1 och bifall till hemställan i utskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Vad först gäller möjligheterna att utnyttja ramarna på ett bättre sätt kan jag dela Lars Svenssons uppfattning att det finns en hel del luft i de nuvarande ramarna och att de inte har utnyttjats på ett tillfredsställande sätt. Vi tycker att man, innan man ytterligare vidgar ramarna och ökar antalet intagningsplatser, i nuvarande läge bör se till att de resurser som redan finns utnyttjas väl. Jag ställer mig dock frågan varför socialdemokraterna och i det här fallet utskottsmajoriteten inte vill tillmötesgå de förslag från moderat håll som ytterst syftar till att man skall kunna komma till rätta med det bristande resursutnyttjandet. Hit hör förslag syftande till att förebygga många av de avhopp som nu förekommer och som skapar en hel del vakanser i gymnasieskolan. Det bör redan från början klargöras för eleverna vilka speciella krav som måste uppfyllas av eleverna för att de skall ha en rimlig chans att klara utbildningen på den linje som de väljer. Vi skulle alltså önska att ni gick med på att det utformades förkunskapskrav för varje utbildning inom gymnasieskolans ram. Varför ställer ni er vidare inte bakom ett avskaffande av det stelbenta systemet med intagningsplatser fördelade på sektorsramar? Varför vill ni inte heller gå med på att elevernas intresseinriktning skall få slå igenom bättre än vad som nu är fallet? Ge kommunerna och länsskolnämnderna ännu större möjligheter att göra omfördelningar inom ramar som skulle kunna leda till ett bättre resursutnyttjande! När det sedan gäller lärlingsutbildningen undrar jag hur i all sin dar Lars Svensson kan säga att näringslivet inte vill ha denna typ av utbildning. Man erbjuder inte lärlingsutbildningen som ett alternativ utan bara som ett komplement. Det är fullt klart att om den vore ett alternativ, skulle efterfrågan bli en helt annan. När jag varit utei landet och haft kontakt med länsskolnämnder osv. har många erkänt att de kanske inte har skött marknadsföringen på ett sådant sätt som borde ha skett när det gäller just lärlingsutbildningen. Det är alltså i det avseendet som bristerna finns. Företagarna som skulle ha kunnat ge lärlingsutbildning har alltså inte varit underkunniga om att den möjligheten finns. När det slutligen gäller de fristående skolorna talar Lars Svensson liksom alla de andra majoritetsföreträdarna om den enorma generositeten. Jag kan inte se att det är någon generositet. Visst kan Göteborgs Högre Samskola och Sigrid Rudebecks Gymnasium komma att vara kvar som skolor, men det intressanta för elever och föräldrar är ändå att de är kvar som fristående skolor med de möjligheter som just dessa erbjuder.

Herr talman! Lars Svensson säger beträffande dimensioneringen att det inte är något problem att bevilja platser i efterskott. Men visst finns det sådana problem. Dessa platser utnyttjas i mindre utsträckning för förstahandsval. Vi har 14 000 elever i uppföljningsskedet. Om de hade fått plats enligt sitt förstahandsval, hade de förmodligen fått en mer omfattande utbildning än vad de får i dag. Lars Svensson talar vidare om den enorma generositeten mot de två fristående skolorna i Göteborg. Är det generositet att begränsa dessa och en del andra skolors möjligheter till att ha 15-klasser på gymnasiet? Det är ingen generositet. Det är inte heller så att verksamheten kan bedrivas på samma sätt om den övertas av kommunen och inordnas i det allmänna skolväsendet. Förutsättningarna blir annorlunda. Jag noterar dock med intresse att Björn Samuelson ansluter sig till folkpartiets krav att eleverna under sådana förhållanden skall kunna välja skola inom det allmänna skolväsendet. Detta måste ju bli följden av att, som han säger, skolan skall vara kvar och fungera som tidigare när den inordnas i skolväsendet. De elever som har skrivit till oss är Niklas, Katarina och Susanne som bor i Askim och i Partille, och det är fullständigt omöjligt för dem att gå i denna skola, om den i framtiden skall följa kommunens upptagningsområde. Kravet att dessa skolor skall vara fristående och att de skall få statsbidrag för sin verksamhet i den kapaciteten kvarstår. Slutligen beträffande lärlingsutbildningen: Lars Svensson säger att vi skulle framhärda i att förorda en gammal modell av lärlingsutbildningen. Det är alldeles felaktigt. Så har aldrig varit fallet. Kvar står ändå att ÖGY:s förslag i mycket stora delar ansluter sig till våra tankar om hur yrkesutbildning skall bedrivas, dvs. att den skall vara treårig och att den skall bedrivas i mycket nära samarbete med kommande arbetsgivare. I väntan på att detta förslag skall gå igenom, vilket dröjer ett antal år, tycker vi att det är rimligt att den utbildning som har nått de allra bästa framgångarna när det gäller fullföljande och fast anställning efter utbildningen skall uppmuntras och stödjas, och det är lärlingsutbildningen.
Herr talman! Jag får först för formens skull yrka bifall till reservation 2 i betänkande 17. Apropå mina frågor till Lars Svensson kan jag konstatera att svaret på min fråga huruvida man från utskottsmajoritetens och, som jag gissar, också från regeringens sida tror på skolöverstyrelsens långtidsbedömning eller ej är ett klart och entydigt nej; den bedömningen tror man inte på. Man har uppenbarligen ett annat underlag för sina överväganden än det som skolöverstyrelsen presenterar, eftersom man har kommit fram till en annan uppfattning. Lars Svensson drar med det underlaget som grundval den slutsatsen att det bör finnas goda förutsättningar också för 19-åringar att få rum i gymnasieskolan. Det låter inte alldeles övertygande. När jag summerar detta resonemang konstaterar jag att man, trots att man hävdat att alla som vill i princip skall rymmas i gymnasieskolan, anser det nödvändigt att för nästa budgetår anvisa plats för minst 14 000 elever i den kommunala ungdomsuppföljningen. Till sist: När det gäller timreduktionen yrkar Lars Svensson avslag på vår reservation och säger att han av principiella skäl inte vill kommentera ett ärende som är föremål för behandling i utskottet. Men för bara någon vecka sedan fick vi lära oss i utskottet att det när det gällde överenskommelser mellan två partier inte fanns några principiella hinder för att offentliggöra dem. Såvitt vi förstått har man också mycket tydligt offentliggjort att socialdemokraterna och vpk här har kommit överens. Överenskommelsen skulle bl.a. bygga på att timreduktionen skall försvinna. Då kan jag inte se att det skulle föreligga några principiella skäl mot att här avkräva Lars Svensson ett besked. Att den ena veckan säga att timreduktionen skall vara kvar och en kommande vecka säga att timreduktionen skall avskaffas blir med förlov sagt litet förvirrande.
Herr talman! Efter detta inlägg av Larz Johansson angående timreduktioner och efter hans tidigare inlägg finns det ingen anledning för mig att inte tala om vad som är verklighet. Är det så att Larz Johansson anser att vi skall bryta mot praxis att icke säga någonting om vad som sker i utskottet innan vi har justerat betänkandet, kan jag tala om att vi i samband med propositionen om statsbidrag till lärarlöner föreslår att timreduktionerna skall avvecklas fr.o.m. den 1 juli 1987. Eftersom Larz Johansson här har offentliggjort detta, kan det inte göra någonting att också jag säger det. För det budgetår som vi nu diskuterar gäller däremot det förslag som har behandlats i det föreliggande utskottsbetänkandet. När det sedan gäller den diskussion om ramarna m.m. som Larz Johansson tar upp är det så att om jag har sagt att det bör finnas plats, var meningen den att det genom det bemyndigande som regeringen föreslår kommer att finnas plats för samtliga 19-åringar. Denna bedömning om att alla skall kunna erbjudas plats är baserad på hur ansökningarna och utnyttjandet var förra året och på hur det ser ut i år. När det sedan gäller ungdomsuppföljningen vet vi båda två att det är fråga om ett förslagsanslag som gäller en skyddsåtgärd för de ungdomar som över huvud taget inte vill söka någon utbildning. Det är ett sätt att garantera dem en möjlighet. Till Ylva Annerstedt vill jag säga att jag redan har redovisat att vi i år kunde ta in 97-98 96 av 16-17-åringarna. Det är ett bevis på att vi har sett till att alla i 16-17-årsgruppen har kunnat erbjudas plats i gymnasieskolan. Vi kommer att kunna bereda dem plats den här gången också. Är huvudsaken när det gäller de fristående skolorna att dessa får vara fristående? När vi fört den här diskussionen om Göteborg och om Helsingfors har vi velat tillvarata det sätt på vilket man där bedriver undervisning. Det bör kunna finnas möjligheter inom kommunernas ram att klara detta, och då kommer det att finnas statsbidrag till verksamheten. Det är det vi har sagt gång på gång. De synpunkter som Göran Allmér har tagit upp hinner jag inte gå igenom. Jag konstaterar bara att både LO och SAF har sagt att det viktigaste inte är att vi får en lärlingsutbildning av den typ som man har i Österrike. Det viktigaste för oss är att ungdomarna har en bra grundutbildning. Däremot bör man kunna anordna lärlingsutbildning inom smala sektorer, där gymnasieskolan inte kan erbjuda utbildning.
Herr talman! Lars Svensson sade i sin replik att timreduktioner är bra i år. Därför skall de vara kvar, och centerns förslag avslås. Nästa år är timreduktioner dåliga. Då skall de avskaffas.
Herr talman! Det är ju ändå så, Lars Svensson, att en fristående skola har alldeles speciella möjligheter och förutsättningar och också frihet att verka på ett visst sätt. Den friheten försvinner om man inlemmar den med det allmänna skolväsendet. På det sättet försvinner bl.a. möjligheten att fritt välja skola. Vi menar att det är föräldrarnas och elevernas önskemål som skall tillgodoses. Det finns 1 miljon elever i skolan i dag. 7 000 av dem går i fristående skolor. Det är verkligen ingen större generositet socialdemokraterna visar genom att skära ned statsbidragen för de få skolor som finns kvar och göra det besvärligt för dem. Lars Svensson har inte med ett ord berört den andra frågan jag ställde inledningsvis, nämligen varför elever som är elitidrottande skall få privilegier som inte de andra eleverna får. Varför skall inte de andra eleverna kunna få välja efter intresse?
Herr talman! Lars Svensson sade i sitt inledningsanförande att vi från moderat håll, och kanske även folkpartiet, hade en bristande förankring i verkligheten när vi talade för lärlingsutbildning. Nu använder Lars Svensson som argument att Arbetsgivareföreningen och LO inte är särskilt trakterade av den här typen av utbildning. Jag tvivlar på att SAF och LO är de som har den bästa förbindelsen med verkligheten. Vid de tillfällen jag har varit ute på fältet och träffat företagare i små och medelstora företag har situationen varit en helt annan än den som Lars Svensson beskriver. Jag tror mer på dem än på de centrala organisationerna. Herr talman! I min förra replik hann jag inte ta upp det som Lars Svensson anförde beträffande bidragen till utrustning i gymnasieskolorna. Jag förstår inte riktigt den filosofi som socialdemokraterna och utskottsmajoriteten använder, i synnerhet inte socialdemokraternas filosofi. Man vill göra betydande ingrepp i kommunernas ekonomi genom att lägga en generell avgift på skatteunderlaget samtidigt som man talar varmt om att kommunerna inte har en chans att klara av utrustningsbehovet i gymnasieskolan. Det här rimmar kolossalt illa. Det är att ge med ena handen och ta med den andra, eller vad vi brukar kalla för rundgång. Jag är övertygad om att behovet av den typ av utrustning som dessa bidrag framför allt är avsedda för kommer att minska avsevärt med en utökad användning av lärlingssystemet. Kommunerna kommer själva att kunna svara för de utgifterna.
Herr talman! Ylva Annerstedt bör nog läsa igenom de regler som riksdagen har fastställt när det gäller bidraget till fristående skolor på gymnasienivå, där det anges vilka krav som ställs. Vad jag har sagt om generositet är att regeringen i årets budgetproposition har medgivit ytterligare 400 platser, vilket innebär att det finns möjlighet att öka antalet platser där det behövs. Kraven gäller alltså en utbildningsform, som dels erbjuder möjligheter för ungdomarna, dels stämmer överens med de planer som har fastställts. Det är huvudsaken. Göran Allmér talade om bidraget för utrustning till gymnasieskolor. Jag tror inte att det någonsin kommer att vara möjligt att bedriva utbildning i skolor utan att investera i maskiner och liknande. Oavsett hur den framtida yrkesinriktade utbildningen kommer att utformas måste skolorna hålla sig väl framme när det gäller teknisk utrustning. I annat fall kan skolorna inte erbjuda ungdomar samma utbildningsmöjligheter i hela landet, utan utbildningen blir beroende av hur näringslivet ser ut utanför skolan. Det skall inte vara så, utan ungdomar skall ha samma förutsättningar att få likvärdig utbildning var som helst i landet. Det är ett av skälen till att kommunerna skall ha stöd, dvs. för att de skall kunna erbjuda denna utbildning. Inom smala sektorer finns det behov av lärlingsutbildning. Det skall finnas lärlingsutbildning där gymnasieskolan inte kan erbjuda utbildning, alltså där det är relativt smala sektorer. Samtidigt skall man vara medveten om att ungdomar därmed icke får den breda utbildning som de får i gymnasieskolan.

Herr talman! Efter att ha följt den debatt som nu har pågått i kammaren vill jag bara knyta några få kommentarer till frågan om intagningen i gymnasieskolan. I går fick vi i utbildningsdepartementet en redovisning från skolöverstyrelsen av resultaten av den preliminära intagningen, som nu är färdig. Den redovisning som då lämnades åtföljdes inte av några förslag från skolöverstyrelsens sida. Jag inhämtade samtidigt att antalet vakanta platser ungefär överensstämmer med antalet som inte kom in vid den preliminära intagningen. Jag vill därmed inte säga att problemet är löst och att vi kan gå ifrån det, men jag anser att vi i regeringskansliet nu behöver åtminstone en eller annan vecka för att gå igenom fackmyndighetens redovisning och sedan förbereda och fatta de beslut som är erforderliga. De ställningstaganden som vi har att göra kompliceras av att resultaten, vilket också Lars Svensson har framhållit, bygger på de val som ungdomar har gjort på grundval av höstterminsbetygen. Eleverna har nu rätt att ändra sitt val av olika anledningar, kanske beroende på deras framgångar under vårteminens studier. Det är också välbekant att eleverna i rätt stor omfattning bestämmer sig för en annan linje än den som de ursprungligen har sökt inträde till. Hur långt vi kan komma genom en omfördelning och i vilken mån vi behöver öka antalet intagningsplatser är alltså en fråga, som regeringen kommer att ta ställning till så snart det föreligger en något så när klar bild av hur det faktiska läget är.